Herr talman! Ulla Pettersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att nuvarande trafiksituation till och från Gotland under julhelgen inte skall upprepas. även tiden före flygets avreglering. Flygföretag som opererar på helt marknadsmässiga villkor kan inte staten ålägga att upprätthålla trafik under t.ex. Sjöfartsverket fastställer årligen taxa och tidtabell för trafiken. Den senare fastställs efter samråd med länsstyrelsen, kommunen, Handelskammaren och företrädare för turistnäringen på Gotland. Enligt den information jag har fått från Sjöfartsverket har inte några synpunkter förts fram i detta samrådsförfarande angående tidtabellen under julhelgen. Om det finns särskilda önskemål om en färjetrafik på julafton och juldagen anser jag det lämpligt att intressenterna från Gotland framför dessa till Sjöfartsverket. Till skillnad mot flygtrafiken har staten i detta fall en möjlighet att påverka tidtabellsläggningen av trafiken.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. På min fråga om Gotland också i fortsättningen måste acceptera att vara isolerat under julhelgerna har vi nu fått svaret att regeringen inte tänker göra någonting åt den saken. Jag är inte förvånad. Regeringen tycker, liksom tidigare, att marknaden skall råda. Är det inte lönsamt att köra till Gotland så låter man bli. Punkt och slut. Vi har varit isolerade förr, sade kommunikationsministern i svaret. Det är sant. Det fanns också en tid när Gotlandsresenärerna sov på presenningar i lastrummen -- om nu det är den argumentation vi skall få höra. Herr talman! Det är nog ingen som väljer att tillbringa julafton på en Gotlandsfärja. Det är förmodligen en sådan dag när man hellre lägger pengarna på flyget -- om man har pengarna. Därför är det inget hårt tryck på färjetrafiken. Eftersom alla vet att det inte går några båtar är det heller ingen som beställer biljett. På det sättet får vi en ond cirkel. Det är inte många som flyger heller, men de finns. Vi har ännu inte vant oss vid att vi skall vara totalt isolerade. Vi har haft ett dygns isolering förr. Nu är det två. Vad skall det bli härnäst? Avsikten med min fråga är egentligen inte att konkret bolla med avgångstider och inställda turer. Min fråga är i hög grad principiell. Kommunikationsministern har hört den förr: Har regeringen något som helst ansvar för att alla län i vårt land har kommunikationer med det övriga landet?
Herr talman! Ulla Pettersson försöker få det till att denna regering infört en ny ordning vad gäller trafiken till och från Gotland under julhelgerna. Som jag sade är det Sjöfartsverket som fastställer taxor och turlistor för färjetrafiken. Före fastställandet av varje tidtabell har man ett samråd med intressenterna på Gotland. Där är det, Ulla Pettersson, fullt möjligt att föra fram synpunkter om detta. Jag är helt övertygad om att detta kommer att leda till resultat, med de trafikala effekter det kan få. Det statsbidrag till färjetrafiken som föreslås i det förslag till budget som regeringen nyligen lagt på riksdagens bord ökar även i år, till 175 miljoner kronor. Det blir då en fråga om att fördela detta över året på lämpligt sätt. Där finns utomordentligt goda möjligheter, om Gotlands intressenter så vill, att åstadkomma trafik över julhelgen. Vi har inte kunnat registrera något sådant intresse via Sjöfartsverket och de kontakter man har haft med intressenterna på Gotland. Men det kan naturligtvis uppstå. Jag tyder Ulla Petterssons fråga som att det finns ett behov av att man kan resa till och från Gotland under just dessa dagar. När det gäller flygtrafiken var det så att på julafton trafikerade SAS Visby--Stockholm med inte mindre än fem turer. På juldagen förekom ingen flygtrafik. Jag har fått veta av Luftfartsverket att flygplatsen i Visby varit stängd på juldagen i minst 20 år. Då är det litet magstarkt att vända sig till denna regering och säga att den infört något slags marknadssituation som har drabbat gotlänningarna i denna del. Skulle något flygbolag vilja driva flygtrafik på juldagen är man självklart beredd att öppna flygplatsen för detta, har jag också tagit reda på. Man har nämligen av säkerhetsskäl s.k. I dessa delar är förändringarna inte så stora som man kan få intryck av när man läser Ulla Så till frågan om samhället har något ansvar för detta. Ja, jag anser att samhället har ett ansvar. Jag anser att samhället också tar sitt ansvar när det gäller trafiken till och från Gotland. Man ger ett grundläggande trafikutbud till landets olika delar genom det stöd som enligt vårt budgetförslag nu uppgår till 175 miljoner kronor. Jag vill gärna säga till Ulla Pettersson att detta är en kraftfull ökning jämfört med den socialdemokratiska tiden. Prisnivån på färjetrafiken har kunnat sänkas med ca 30 % sedan Jag tycker självklart att det är viktigt att man kan ta sig fram och tillbaka under hela året. Om julhelgen nu är extra intressant så finns möjligheter att åstadkomma trafik. Men jag tycker inte att detta är den allra mest centrala gotländska transportfrågan. Den parlamentariska kommitté som just nu arbetar med framtidsfrågorna i detta sammanhang bör fånga upp dessa frågeställningar och återkomma med förslag som kan ytterligare öka färjetrafikens attraktivitet. När det gäller flygtrafiken på Gotland vill jag påminna om att flygbolagen på en avreglerad marknad sätter sina egna priser och tider för trafiken. Vår erfarenhet hittills är att det inledande skedet innehåller betydande inslag av turbulens prismässigt och när det gäller operatörer. Så småningom stabiliseras detta. Man har kunnat iaktta att prisnivåerna sjunker. Vi skall komma ihåg att linjen Stockholm--Visby är mycket trafikstark med över 300 000 årspassagerare. Ca 60 % av resenärerna är dock privatresenärer. Jag har så sent som i tisdags i denna kammare diskuterat SAS prispolitik med Gunhild Bolander. Vi konstaterade då att det har skett en prisökning på närmare 30 % på fullpriset. Men det finns också ett affärspris som ligger lägre. Det finns ett budgetpris på 1 600 kr tur och retur samt ett s.k. jackpot-pris. Det ligger på ca 800 kr för en tur och returbiljett. Jag skulle tro att de allra flesta privatresenärer utnyttjar det, även om det gäller vissa restriktioner för när man skall boka osv.
Herr talman! Jag har aldrig påstått att det var den här regeringen som avreglerade flyget. Men det är den här regeringen som sitter i dag. Sedan avregleringen har antalet flygturer minskat från åtta till fem avgångar de flesta av veckans dagar, och priset har stigit med 30 % i det närmaste -- det var en prishöjning så sent som nu i januari. Konkurrerande flygbolag har lagt ner sin verksamhet. Under julhelgen var det ett stopp på två dygn, så när som på två timmar. Kommunikationsministern säger att vi visst kan få fler turer, men vi får betala dem själva. Vi får ta resurser någon annanstans ifrån där vi också behöver dem. Vi kanske skall lägga ner turer under sommaren när turistsäsongen blomstrar som bäst och vi inte har råd att vara utan dem? När det gäller flyg får vi skylla oss själva om vi har valt sådana familjeförhållanden att vi t.ex. har morföräldrarna på fastlandet och farföräldrarna på Gotland. Även om Mats Odell och hans parti vill undvika att se den verkligheten är det ofta så att familjerna i vårt land är splittrade så att man kanske har mamma och pappa boende på var sin sida av havet. Det är kanske inte helt ovanligt att man vill dela upp helgen. Men, som sagt, mitt resonemang är i huvudsak principiellt. Som kommunikationsministern säger har vi diskuterat det här tidigare. Eftersom kommunikationsministern tar upp det gör jag det också: I frågestunden i tisdags fick Gunhild Bolander ett mycket otillfredsställande svar på sin fråga om just den utredning som kommunikationsministern hänvisade till. Hon ville veta om regeringen var beredd att ge utredningen tilläggsdirektiv som innebär att man också får möjlighet att ta upp flygsituationen. Jag blir oroad när jag läser i protokollet från den debatten. Där sade kommunikationsministern:'' - -- redan de direktiv som nu gäller var föremål för en hel del diskussioner inom regeringen.'' Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det var svårigheter för vem det nu var, kanske kommunikationsministern, som drev frågan om att få igenom detta. Då är väl hoppet inte så stort att man skall få ta med flygtrafiken. Nu har kommunikationsministerns partivän som är ordförande i utredningen sagt, enligt tidningsuppgifter, att man försöker ha en helhetssyn på Gotlandstrafiken, och då måste både flyg och färjeförbindelserna tas med. Jag hoppas att jag har tolkat kommunikationsministerns uttalande negativt, och jag skulle gärna vilja att kommunikationsministern lugnade mig och gotlänningarna på denna punkt. Det ser jag fram emot. Jag skulle också gärna vilja ha ett svar på frågan vad vi skall göra medan vi avvaktar att prisnivån skall stabiliseras.
Herr talman! Om vi nu ändå skall gå in på prisfrågan kanske vi skall jämföra med några andra destinationer. Visby ligger faktist lägre jämfört med närliggande orter, exempelvis Kalmar och Växjö på fastlandet. Det gäller såväl normalpris som affärspris och budgetpris. Jackpotpriset är detsamma. Visby ligger alltså ett antal hundralappar lägre i samtliga fall. Det beror naturligtvis på att det är en trafikstark destination, men samtidigt har den många lågprisresenärer. Jag kan inte här i dag svara Ulla Petterson på hur mycket den genomsnittlige resenären till och från Gotland betalar på flyget. Men att snittpriset är betydligt lägre än fullpriset kan nog Ulla Pettersson och jag vara helt eniga om. Beträffande det principiella resonemanget vill jag säga att vi har genomfört en avreglering och att det tar tid att få en stabil situation. Jag tror att det som nu har skett, nämligen höjningen av fullpriset med 30 %, kan attrahera en annan operatör att gå in. Jag vet inte det, men det är en möjlighet som man kan se i detta sammanhang. Ett prislyft ger utrymme för fler operatörer. Problemet har nämligen varit, inte bara för SAS utan också för andra som har flugit på Visby, att det har varit svårt att få en tillfredsställande lönsamhet. Dels är det en kort sträcka, dels är antalet privatoch lågprisresenärer oerhört stort. Jag har fullt förtroende för den parlamentariska utredningen. Den kommer att ta tag i dessa frågor. I dag kan jag inte svara på frågan om också flyget kommer inkluderas. Jag har lovat Gunhild Bolander att ta upp den till diskussion, men jag kan alltså inte svara på den här i dag.
Herr talman! Kommunikationsministern kommenterade själv sitt påstående om vad man egentligen betalar när man reser på Gotlandslinjen med flyg. Vi har en stor andel privatresenärer, vilket gör att vi inte riktigt kan jämföra prisbilden med andra destinationer. Men det faktum att vi har ett av landets högsta kilometerpriser gör det inte lättare när man vet att det huvudsakligen är privatresenärer som skall betala biljetterna. Detta beror på ett förhållande som jag trodde att kommunikationsministern var väl införstådd med, nämligen att det inte går någon väg till Gotland. Man kan alltså inte sätta sig i sin bil och köra och man kan inte ta en billig långfärdsbuss eller någonting annat. Om man skall resa med båt måste man resa på natten. Det är obekvämt och tar lång tid. Det tar 35 minuter med flyg och 4,5 timmar med båt, plus tid för tillfarter. Detta gör vår kommunikationssituation mycket speciell. Egentligen hade jag hoppats slippa att ta upp det. Avslutningsvis vill jag ställa en fråga till kommunikationsministern med utgångspunkt från de resonemang som Konkurrenskommittén en gång i världen förde just om sådan här trafik. Man sade bl.a. att regionalpolitiskt motiverade linjer som inte väntas kunna drivas med företagsekonomisk lönsamhet skall kunna ges bidrag av statliga medel, vilket erhålls genom en särskild avgift på inrikes flygresor. Det är en intressant diskussion. Det skulle vara mycket värdefullt om utredningen fick lov att ägna sig åt den. Det är en sak som jag är rädd för och som jag önskar att kommunikationsministern kunde säga något om, även om han inte vill lova att utfärda några tilläggsdirektiv.

Herr talman! Ulla Petterssson påminde mig om att Gotlands situation är mycket speciell. Det kan man naturligtvis göra, men jag tror att det är denna situation som ger Gotland dess speciella attraktionskraft, inte bara för de fast boende utan för alla dem som brukar besöka Gotland på somrarna och även vid andra tider. Denna speciella situation har ju också lett till att staten satsar 175 miljoner kronor på att upprätthålla en färjetrafik och till att vi nu har tillsatt denna parlamentariska utredning. Jag hyser stora förhoppningar om att den skall komma med kreativa förslag och ta ett helhetsgrepp på situationen. När det gäller tilläggsdirektiv och spekulationer om vad eventuella slutsatser i utredningen skulle kunna leda till för beslut i regeringen, så är det hypoteser som jag tycker att det är ganska meningslöst att försöka utveckla här och nu.

Fru talman! Mot bakgrund av gårdagens statsministermöte i Malmö vill jag ge kammaren information om arbetet med att slutföra miljöprövningen av den fasta förbindelsen över Utgångspunkten är självfallet att helt och fullt leva upp till det avtal som ingåtts mellan Sverige och Danmark, samtidigt som det är viktigt att miljöprövningen görs med full respekt för lagarna och med en viss ödmjukhet inför vikten av de frågeställningar som berörs. Det remissmaterial som kommit in till regeringen är mycket omfattande. Sammantaget handlar det om det största miljöärende som någonsin legat på en svensk regerings bord. Centralt i regeringens arbete med att bereda denna fråga har hela tiden stått den avgörande betydelse som regeringen fäster vid att säkerställa en s.k. Anledningen till att detta är av så stor betydelse torde vara väl känd. Det handlar om hänsynstagandet till den samlade ekologiska balansen i hela Östersjön och Östersjöområdet. Betydelsen av detta har understrukits bl.a. i olika framställningar från den finska till den svenska regeringen. Den betydelse som nollösningen tillmäts av regeringen har lett till att den konkreta utformningen av förbindelsen över Öresund successivt har förbättrats från denna utgångspunkt. Detta visades icke minst i det yttrande över konsortiets ansökan som Vattendomstolen avgav den 15 november förra året. I detta underkändes icke bara den utformning av förbindelsen -- benämnd KM 4.2 -- som var den som låg till grund för avtalet i mars 1991 och för riksdagens beslut i maj samma år. Vattendomstolen ansåg dessutom att tre reviderade förslag till utformning av förbindelsen på den danska sidan inte fullt ut mötte de högt ställda kraven. Miljöoptimeringen av förbindelsen har emellertid skett successivt. Till Vattendomstolen redovisades också ytterligare miljöoptimerade utföranden av ett av de tre reviderade förslag som var föremål för dess bedömning. Det var dessa ytterligare miljöoptimerade utföranden som ledde till att Vattendomstolen, med vissa bestämda förutsättningar, ansåg sig kunna tillstyrka att projektet tilläts. De förutsättningar som Vattendomstolen angav för ett godkännande av förbindelsen rörde i allt väsentligt förbindelsens utformning på den danska sidan. Konsortiet har till regeringen anfört att man bedömer att det skall vara möjligt att klara att uppföra förbindelsen under dessa förutsättningar. Kontakt togs också mellan de svenska och danska regeringarna för att skapa ytterligare klarhet i denna fråga. Som ett resultat av denna dialog med utgångspunkt i den ömsesidiga strävan att säkerställa nollösningen utväxlades den 30 december brev mellan mig och den danska statsministern. Det besked som därmed gavs var, att man på dansk sida var beredd att vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla också de krav som Vattendomstolens förutsättningar innebär. Därmed återstår att slutgiltigt säkerställa att den sökta förbindelsen har en utformning i enlighet med dessa förutsättningar. Det är mot denna bakgrund som regeringen nu anmodat konsortiet att till den 14 februari inkomma med kompletterande material som visar att dessa förutsättningar kan uppfyllas. Detta material kommer regeringen omedelbart att be Vattendomstolen att yttra sig över. Förutsatt att konsortiet enligt Vattendomstolens bedömning har visat att förutsättningarna kan uppfyllas kommer regeringen att besluta att projektet är tillåtligt. Det säger sig självt att regeringen icke vill ha någon onödig tidsutdräkt i denna fråga. Den preliminära bedömning som under hand redovisats för regeringen är att Vattendomstolen kan komma att behöva cirka två månader för att avge sitt yttrande. Denna Vattendomstolens bedömning har jag också redovisat för den danske statsministern, liksom att avgörandet när det gäller denna fråga självfallet ligger hos domstolen. Mot bakgrund av vad som sagts i den allmänna debatten kan finnas skäl att säga, att det regeringen begär är enbart att Vattendomstolen skall bedöma huruvida de av domstolen själv uppsatta förutsättningarna för förbindelsen nu kan uppfyllas eller ej. Regeringens beredning av miljöärendet hitintills har visat att några hinder i övrigt mot projektet inte föreligger. Jag syftar då främst på den omfattande prövning som skett enligt naturresurslagen, och som bl.a. innebär att olika samhällsintressen skall vägas mot varandra. Denna beredning har skett mot bakgrund av synpunkter som inkommit från ca På denna punkt kan vid det slutgiltiga avgörandet i regeringen delade meningar komma att föreligga. Dessa torde då kunna föras tillbaka på de delade meningar som kom till uttryck vid riksdagens ställningstagande till avtalet med Danmark i maj När olika intressen vägs mot varandra inom ramen för naturresurslagen är det inte onaturligt att den grundläggande inställningen till betydelsen av det med Danmark träffade avtalet kan leda till olika bedömningar i avvägningsfrågan. Regeringens agerande i denna fråga innebär ett fullföljande såväl av avtalet med Danmark som av våra förpliktelser att göra noggrannast möjliga miljöprövning av förbindelsen. På sina håll har man ansett att det är onödigt av regeringen att kräva den ''översäkerhet'' som det kan anses innebära att be Vattendomstolen bedöma om den förändrade förbindelsen fullt ut uppfyller de förutsättningar som angetts för nollösningen. Det hävdas då att ett snabbt igångsättande av anläggningsarbetena är ett viktigare intresse än absolut säkerhet i miljöprövningen. Men med det större perspektivet är denna ''översäkerhet'' väl motiverad. En försening som -- under förutsättning att Vattendomstolen ger sitt godkännande -- endast kommer att ha en marginell påverkan på tidsplanen skall vägas mot vikten av att med all den noggrannhet vi förmår verkligen säkerställa att vi inte gör ingrepp som riskerar att påverka hela den ekologiska balansen i Östersjön. För den avvägningen vet jag att det finns stor förståelse såväl i Sverige som i Danmark. Vid gårdagens möte i Malmö förklarade sig den danske statsministern fullt till freds med den redovisning av det svenska arbetet som där lämnades. Jag vill också nämna att vid mötet i Malmö diskuterades även det fortsatta arbetet med att upprätta en gemensam regional miljöplan för Öresundsregionen. Jag informerade även om att den svenska regeringen den 13 januari lämnat uppdrag till trafikverken att utarbeta en strategi för ett miljöanpassat transportsystem i

Fru talman! Sverige har, med statsministerns egna ord, lyft politiken till den skapande statskonstens nivå. Vi har, enligt statsministern, den mest kompetenta regeringen någonsin. En del borgerliga ledarskribenter menar att turerna kring Öresundsbron är ett uttryck för fiffighet, för ''smartness'' och för politisk fingerfärdighet. Min uppfattning är att statsministerns och regeringens alla undanmanövrer, bortförklaringar och uppskjutna beslut kring Öresundsbron är ett tydligt och beklagansvärt exempel och tecken på regeringsmaktens förfall. Genom ett fifflande med beslutsprocessen, som skadar tilltron till politiken och respekten för regeringsmakten, har statsministern lyckats klamra sig fast vid regeringsmakten. Regeringen är sliten och splittrad. Den orkar inte ta itu med den 14 procentiga arbetslösheten och den brant stigande statsskulden. Den orkar bara ägna sig åt en sak, nämligen att försöka sitta kvar. Nu är vi i det märkliga läget att statsministern tänker tillåta miljöministern att reservera sig mot ett kommande beslut om Öresundsbron. Det är klart att min fråga är om statsministern skall tillåta att miljöministern sitter kvar, samtidigt som han fråntas ärendets fortsatta hantering. Skall regeringen ha en miljöminister som inte har ansvar för det som enligt Carl Bildt är det största miljöoch planärende som någon svensk regering har haft? Fyrpartiregeringen tänker dessutom begära svenska folkets förtroende att regera Sverige under de kommande fyra åren. Brobygget kommer under många år att kräva nya ställningstaganden. Skall kommande centerstatsråd tillåtas att fortsättningsvis reservera sig? Skall också andra statsråd få avsäga sig ärenden när de inte finner det partitaktiskt motiverat att ta det ansvar som följer av att sitta i en regering och styra landet?
Fru talman! Det senare var kanske mindre en fråga än ett polemiskt inlägg, men det slutade i alla fall i en fråga. Om jag får vara litet envis vill jag hålla mig till sakfrågan; jag råkar nämligen tycka att den är viktig. Det borde bekymra Ingvar Carlsson att den utformning av förbindelsen som hans regering träffade avtal om icke fyller de miljökrav som vi ställer. Det är ett besvärande faktum, och jag tar på mig en del av detta själv, därför att jag röstade för detta avtal. Det innebar att den utformning av förbindelsen som ni förhandlade fram inte tillfredsställer de krav på nollösningen som måste ställas. Jag talar då om den moraliska, långsiktiga förpliktelsen gentemot den ekologiska balansen i Det har lett till en situation där vi successivt försöker miljöoptimera denna förbindelse, så att det skall bli entydigt och klart för alla att ett ja till bron också innebär ett ja till miljön. Jag vill inte acceptera en situation där ett ja till bron uppfattas som ett nej till miljön. Det kräver ett nogsamt arbete med att miljöoptimera denna förbindelse. Jag är då beredd att ta den ''översäkerhet'' som det innebär att be Vattendomstolen verifiera slututformningen. Det ger mig den säkerhet som gör att jag kan säga att ja till bron är ja till miljön. Jag vet numera att den utformning av förbindelsen som Ingvar Carlsson undertecknade inte gjorde det möjligt att säga det som jag som statsminister vill kunna säga. Ingvar Carlsson tar upp en icke ointressant konstitutionell fråga, och den förtjänar en seriös debatt. Jag försökte besvara den litet i slutet av min information. Instrumentet att anteckna avvikande mening till statsrådsprotokollet är ett allvarligt instrument, bör användas endast ytterst sparsamt och bör kunna motiveras på ett logiskt sätt i varje enstaka fall. I det här fallet rör det sig om naturresurslagen. Ingvar Carlsson känner till naturresurslagen lika väl som jag. Den handlar om att man väger olika intressen mot varandra. Jag kan ta ett konkret exempel. Koncessionsnämnden för miljöskydd har ansett att Lernacken där brofästet skall göras på den svenska sidan är ett riksintresse för naturvården. Man kan då säga att det finns andra riksintressen, t.ex. fullföljandet av avtalet med Danmark och kommunikationsintresset. Det är ett fullt legitimt intresse, med hänsyn till den avvägning som görs inom naturresurslagen. Hur man väger det avgörs dock i ganska stor utsträckning av den grundläggande inställning man har till avtalet med Danmark och den utformning som det fick. I och med att detta var en fråga som splittrade denna kammare i maj 1991, kan det föras fram till olika avvägningar inom ramen för naturresurslagen. Det är den logiska och den av mig accepterade grunden för att detta instrument i detta sammanhang skall kunna användas. Av en pressträff som Ingvar Carlsson tydligen hade i går kväll har jag förstått att han anser att frågan skall lösas, och bara kan lösas, genom att Centern drivs ut ur regeringen. Jag skulle få sitta kvar av någon anledning. Men Centern skulle drivas ut ur regeringen, därför att det på något sätt inte var rumsrent i den här hanteringen. Låt mig för det första säga att detta skorrar litet illa mot bakgrund av att Ingvar Carlsson själv talar om sina breda regeringar över blockgränsen, där tydligen Centerpartiet nu är exkommunicerat. För det andra är detta icke min filosofi. Min filosofi är inte bara att i fysisk bemärkelse bygga broar till andra länder, utan min filosofi är också att försöka bygga politiska broar mellan partier som kanske har olika utgångspunkter. Man skall kunna finna varandra utan att ställa till tumult och lösa problem på ett praktiskt och bra sätt och i detta fall med utgångspunkt från ett miljöengagemang, där Centern faktiskt har ett och annat att bidra med i vilken regering det än vara månde.
Fru talman! Statsministerns mångordighet kan inte dölja regeringens erbarmliga hantering av denna fråga. Statsministern skall nog få diskutera sakfrågan i dag. Han vet att vi har en miljölagstiftning som av varje regering kräver att denna fråga särskilt skall prövas efter det att ett projekt föreligger. Vi, i en socialdemokratisk regering, hade med all säkerhet hamnat just på det förslag till nollösning som kom fram i slutskedet av behandlingen. Problemet med regeringen är att den då inte orkade fatta beslut. Om inte Carl Bildt tror på mig, skall jag återge vad Alf Svensson sade nyligen: Regeringspartierna var, när regeringen tillträdde, överens om att bron skulle byggas om man klarade en nollösning för Vattendomstolen har redan sagt att man gör det. Vad ni nu gör är bara att öda tid och kraft när ni borde ge er i kast med andra stora miljöfrågor. Lyssnar inte Carl Bildt på de övriga partiledarna i riksdagen och i regeringen? Dessutom, Carl Bilt, eftersom Carl Bildt var så väldigt mångordig: Carl Bildt har alltså gett besked här i dag om att vi skall ha miljöministrar som sitter kvar i den borgerliga regeringen och som inte skall ha något inflytande på den största av alla miljöfrågor som vi har att behandla här i landet. Det är, fru talman, regeringsmaktens förfall.
Fru talman! Jag trodde i och för sig att Ingvar Carlssons poäng var att Olof Johansson hade alltför stort inflytande på den här frågan, så stort inflytande att frågan bara kan lösas genom att man sparkar ut Olof Johansson ur regeringen, vilket jag förstår var poängen med Ingvar Carlssons pressträff i går. Han får bestämma sig om problemet i regeringen är att Olof Johansson har för stort inflytande eller att han har för litet inflytande. Svaret på den fråga Ingvar Carlsson ställde vad gällde om jag lyssnar på Alf Svensson är att det är klart att jag lyssnar på Alf Svensson, Bengt Westerberg och Olof Johansson. Det händer faktiskt att de lyssnar på mig också. Så formar vi gemensamt en politik som uppfattas som stark och som sakligt förankrad. Låt mig sedan bara notera, utan att vara alltför polemisk, att Ingvar Carlsson bekräftar det som icke kan förnekas, nämligen att den utformning av förbindelsen som Ingvar Carlssons regering fattade beslut om icke klarade de mycket hårda krav -- jag medger det -- som ställs på en nollösning. Det är nödvändigt att revidera och revidera, miljöoptimera och miljöoptimera för att klara detta. Jag uppfattar Ingvar Carlsson så, att han anser att regeringen skall fatta ett reservationslöst ja-beslut i dag utan att miljöoptimera ytterligare. Är det rätt uppfattat? Detta är inte regeringens uppfattning. Vi ser möjligheten att konsortiet under tiden fram till den 14 februari gör den ytterligare miljöoptimering som enligt min mening är angelägen och att detta i så fall leder fram till det beslut som är förenligt med avtalet med Danmark. Men om den socialdemokratiska beslutsrekommendationen är att kasta ut Centern ur regeringen, ge ett villkorslöst ja och avstå från översäkerheten i miljöprövningen, så kan jag bara notera den ståndpunkten. Jag delar den inte och jag tror inte att den är försvarbar, därför att den öppnar just för dem som vill säga att ett ja till bron är ett nej till miljön. Jag vill ha en politik där ja till bron också är ja till miljön.
Fru talman! En regering skall regera, Carl Bildt, och en regering skall fatta beslut. Carl Bildt har upprepade gånger själv sagt att ett beslut skulle fattas vid årsskiftet. Han klarade inte den uppgiften. Försök inte här att med ordsniderier komma bort från det faktum att Centerpartiet har en annan uppfattning! Om man inte är överens bör konsekvensen vara att man får bilda en annan regering. Om Carl Bildt fortfarande inte vill lyssna på vad jag säger, vill jag återge vad en borgerlig ledarskribent skrev: Har Sverige en regering som regerar landet eller en cirkus för verbala trapetskonstnärer? Nio månader före valet tyder hanteringen av brofrågan på det senare. Det är alltså denna fyrklövercirkus som ämnar begära förnyat förtroende av väljarna i september. Arma borgerlighet. Arma land. Carl Bildt! Ligger det ändå inte någonting i vad denna borgerliga ledarskribent tycker?
Fru talman! På en rak fråga skall det vara ett rakt svar: Nej, det gör det inte. Vad det här handlar om är faktiskt att utnyttja de möjligheter till en miljöoptimering av förbindelsen som faktiskt finns. Jag har inte på något sätt försökt att dölja att Centerpartiet har en avvikande mening. Centerpartiet har en avvikande mening i den grundläggande frågan om utformningen av avtalet med Danmark 1991. Så är det, och så kommer det att förbli. Detta har den politiska hanteringen av denna fråga att utgå från. Det accepterar jag, och det tror jag att Ingvar Carlsson också kommer att få acceptera under den fortsatta politiska processen. Det gäller också att finna former för att detta skall komma till uttryck. Jag vill icke frånkänna Centern rätten att företräda sin uppfattning. Jag vill ta vara på det positiva i att driva miljöoptimeringen så långt det över huvud taget går. Sedan kan man säga att tidsförskjutningen är oacceptabel och att varje vecka som går utan att betongarbetarna kommer i gång är ett brott mot nationen -- om jag har uppfattat Ingvar Carlsson rätt -- och ett förfall för Sverige. Detta är inte min uppfattning. Är det så att vi verkligen kan komma fram till att ett ja till bron är ett ja till miljön -- detta har egentligen bara en marginell påverkan på tidsplanen, vilket också är konsortiets uppfattning -- så tror jag att vi har gjort både brofrågan och miljöfrågan en stor tjänst. Sedan tror jag inte att det är konstruktiv politik, vare sig parlamentariskt eller miljömässigt, att ett parti, bara för att det har en avvikande mening, skall drivas ut ur regeringen, att det inte skall få vara med och att det inte kan ingå i svenska regeringar vare sig nu eller längre fram under 90 talet -- om jag har förstått Ingvar Carlsson rätt -- under den period som denna bro byggs. Vi miljöoptimerar nu den förbindelse som borde ha miljöoptimerats av Ingvar Carlsson, av Birgitta Dahl och av den regering som träffade överenskommelsen. Det gör vi. Det arbetet kommer vi att slutföra. Det är resultatet som räknas, vilket vi kommer att se.
Fru talman! Det är politiska dimridåer som statsministern spelar upp här i kammaren. I Malmö var det dimma av andra skäl. Den 12 januari sade statsministern följande: Det finns inga rimliga skäl att sända tillbaka Öresundsbroprojektet till Vattendomstolen. Han tillade att han inte heller ansåg att de nya miljökrav som tillförts projektet innebar att konsortiet måste komma in med en nya ansökan. Det var statsministerns uppfattning den 12 januari att regeringen skulle kunna fatta ett beslut vid regeringssammanträdet den 13 januari. Men eftersom Centern hotade med att lämna regeringen, kompromissade statsministern i detta avseende. Regeringens hantering av Öresundsbrofrågan är ett stort politiskt misslyckande. Det handlar inte om miljöprövning, utan det handlar om ett politiskt spel där regeringstaburetterna tycks vara viktigare än sakfrågan. Det utlovades ett beslut före jul. Det utlovades ett besked den 3 januari, men det kom inget sådant besked. Det utlovades sedan ett beslut den 13 januari, men det kom inget besked då heller. Carl Bildt har fallit, utropar Sydsvenskans ledarskribent. Regeringens existens står på spel -- det bekymrar mig kanske föga. Allvarligare är att framtiden för södra delen av Sverige står på spel och att Sveriges internationella anseende allvarligt har tagit skada av regeringens handlingsförlamning. I går träffade statsministern den danske statsministern. Den danske statsministern tolkade det man kom fram till under gårdagen så, att den svenska regeringen kommer att fatta beslut i maj månad. Ett plus två är tre, sade den danske statsministern. Jag är inte nöjd med statsministerns besked i dag om tidsplaneringen. Jag vill därför ställa några kompletterande frågor till statsministern på den punkten. Kommer regeringen verkligen att fatta beslut före sommaren? Med tanke på Centerns agerande och på att frågan fortfarande bereds av företrädare för ett parti som gör allt för att förhindra ett brobygge, vill jag också fråga: Kommer regeringen efter ett nytt yttrande från jag betonar: omedelbart -- fatta beslut därefter?

Fru talman! På den senare frågan kan jag svara: Ja, det kommer vi att göra. Beredningsarbetet är i övrigt i stort sett avslutat. Det gäller framför allt NRL-ärenden. Det kan komma in ytterligare saker som påverkar, men i allt väsentligt är arbetet avslutat. Det enda som återstår är slutverifieringen av slutlösningen av Vattendomstolen. Detta leder till att det finns underlag för att då fatta beslut enligt NRL-ärendet och vattenlagsärendet, och dessa griper som bekant in i varandra. Jag kan inte riktigt begära att Lars-Erik Lövdén skall vara nöjd med mitt svar; det ingår inte riktigt i rollspelet att han skall vara det. Lars-Erik Lövdén frågar: Kommer beslutet före sommaren? Det är min absolut innerliga förhoppning, alldeles självklart. Jag kan emellertid inte diktera för Vattendomstolen exakt hur man där skall hantera ärendet. När detta material kommer in till regeringen kommer det samtidigt att gå till Vattendomstolen. Vattendomstolen kommer då att göra en bedömning av hur lång tid man tror att man behöver, och vi sätter ut den tiden. Den preliminära bedömning som Vattendomstolen har redovisat under hand är att det kan ta i storleksordningen två månader, men det finns ingen absolut garanti i detta. Samtidigt ligger det i hela min filosofi att vi verkligen skall göra slutverifieringen, och jag är inte beredd att avbryta Vattendomstolens prövning. Om Lars-Erik Lövdén är beredd att göra det, är det hans sak, men jag är det inte. Den preliminära bedömning som har redovisats under hand är alltså att det kommer att ta i storleksordningen två månader. Vi kommer då att med god marginal befinna oss på denna sida av sommaren -- under förutsättning att inget oförutsett inträffar, under förutsättning att det inte plötsligt visar sig att det finns återstående miljöproblem, som säkert Lars-Erik Lövdén eller Ingvar Carlsson är beredd att köra över, men som vi i regeringen måste ge en seriös behandling. Lars-Erik Lövdén citerade också något uttalande av mig om att skicka tillbaka ärendet till Vattendomstolen. Det uttalandet står jag självfallet för. Det som då var aktuellt var ju att det fanns de som helt underkände Vattendomstolens yttrande av den 15 november och ville ge Vattendomstolen bakläxa. Men icke så! Detta kommer icke att ske, och det är inte det som det är fråga om. Det fanns de som talade om en ny ansökan från konsortiet. Icke så! Det är inte det som är aktuellt. Vattendomstolens grundläggande yttrande från den 15 november ligger fast. Nu ber vi om kompletterande information från konsortiet på en punkt, och vi ber Vattendomstolen att yttra sig enbart på denna punkt. Det är inget heltäckande nytt yttrande enligt vattenlagen som det handlar om. Det handlar bara om att utnyttja Vattendomstolens kompetens på denna enstaka punkt. Det är inte fråga om något underkännande, inget tillbakasändande, ingen ny ansökan.
Fru talman! Jag lyssnade till statsministern i en debatt härförleden då han citerade Bibeln och sade: Ja är ja, och nej är nej, och vad därutöver är är av ondo. Jag konstaterar att det har förekommit väldigt mycket av ondo i statsministerns retorik under den senaste tiden. Beskeden har, i den mån de har varit besked, varit mycket motstridande. Jag vill nu koncentrerar mig på frågan om en nollösning beträffande vattengenomströmningen. Jag kan först konstatera att denna nollösning fanns med i riksdagens beslut 1991. Det är således ingenting som den nuvarande borgerliga regeringen har hittat på. Det avtal som jag undertecknade förutsatte att förändringar i den tekniska utformningen beträffande halvön, den konstgjorda ön och muddringarna skedde så att miljökraven, inklusive nollösningen, kunde uppfyllas. Det projekt vi talade om 1991 är alltså samma projekt som det vi talar om nu. Statsministern skall inte försöka göra gällande att det är något nytt projekt, utan de revideringar som nu görs förutsattes av den socialdemokratiska regeringen men måste ske efter den lagstadgade prövningen. Statsministern åkte till Danmark och kom hem med ett besked om att vi nu är framme vid den punkt då vi kan säga att detta är en lösning och att denna lösning är noll, och med noll menas i detta fall noll. Det var det besked vi lyssnade till vid årsskiftet. Vattendomstolen gav redan i november besked om att nollösningen kunde åstadkommas. Vattendomstolens tidigare yttrande? Litar statsministern inte längre på den danska regeringens försäkran om att den på den danska sidan är beredd att uppfylla kraven på en nollösning? Varför återigen dessa turer, onödig tidsutdräkt och tvetalan?
Fru talman! Låt mig först bekräfta att nollösningen självfallet fanns med i riksdagens beslut i maj 1991. Så var det. Men det är värt att notera att det var i riksdagen som nollösningen kom med. Det fanns inte i avtalet, och det kom inte från den dåvarande regeringen. Även om det är riktigt att det är samma projekt i den meningen att det gäller en bro över till en konstgjord ö och därefter en sänktunnel över till Amager -- så långt är det samma projekt -- är det nästan bara i det hänseendet som det är samma projekt. Det har genomgått miljöoptimering efter miljöoptimering efter miljöoptimering. Georg Andersson följer denna fråga noggrant, och det är bra. Därför har han säkert läst Vattendomstolens yttrande, där det uttryckligen sägs att KM 4.2, Birgitta Dahls bro, icke klarar kraven på en nollösning. Så är det, och det kan icke förnekas. Vi skall då utnyttja möjligheterna att få bästa möjliga lösning. Georg Andersson frågar sedan om jag inte litar på Vattendomstolen. Jo, alldeles självklart litar jag på Vattendomstolen. Om regeringen inte litade på den kompetens som Vattendomstolen faktiskt har i denna fråga, skulle vi ju över huvud taget inte vända oss till Vattendomstolen i det här ärendet. Om man hade varit beredd att bortse från översäkerheten hade det naturligtvis varit möjligt att gå direkt till beslut. Det håller jag med om. Det hade inte kunnat framställas som olagligt. Men jag tycker att det är rätt att utnyttja möjligheten till översäkerhet i miljöprövningen. Jag använder uttrycket ''översäkerhet''. Det är fråga om en översäkerhet. Jag anser att detta inte bara är motiverat mot bakgrund av de delade meningar som finns i denna kammare och i opinionen -- jag noterar att det socialdemokratiska partiets miljötalesman har uttalat sig emot bron helt och hållet -- utan att det också handlar om hänsyn till Östersjöns miljö. Översäkerheten är motiverad. Jag litar på Vattendomstolens kompetens, yttrande och omdöme när det gäller att göra slutverifieringen av den från nollösningsutgångspunkt starkt förändrade förbindelse som nu är aktuell.
Fru talman! När regeringen Bildt tillträdde förelåg inte bara besluten om miljöprövning enligt naturresurslag, vattenlag och annat, utan sedan 1986 hade det successivt ställts krav beträffande vattengenomströmning, trafikmiljö och hela regionens utveckling. Miljöprojekt nordvästra Skåne hade lagt fram en rad program som omfattade trafiksystemet i hela regionen, vattengenomströmningen och Citytunneln. Det tog två och ett halvt år, fram till dess att regeringskrisen stod för dörren, innan regeringen Bildt brydde sig om de frågorna, och då virvlade de om varandra i luften. Varför tog det två och ett halvt år innan regeringen började arbeta med de frågorna? I pressmeddelandet från den 13 januari och också här i dag säger statsministern och regeringen att förutsatt att konsortiet enligt Vattendomstolens bedömning har visat att förutsättningarna kan uppfyllas kommer regeringen att besluta att projektet är tillåtligt. Statsministern har här sagt: Avgörandet i denna fråga ligger självfallet hos Vattendomstolen.

Fru talman! Jag är ledsen att behöva upprepa att inte heller Birgitta Dahl kan springa från det faktum att Ingvar Carlssons, Birgitta Dahls och Georg Anderssons bro icke klarade de krav på en nollösning som ställs av Vattendomstolen. Om ni hade kört rakt fram, hade ni fått nej beträffande er bro. Vad hade ni då gjort? Möjligen hade ni kastat ut någon från regeringen. Men det hade inte hjälpt. Ni hade faktiskt fått förändra utformningen. Jag tycker nog att en viss ödmjukhet också från er sida kunde vara klädsam inför denna process. Sedan är det en felaktig beskrivning som ges när det sägs att det tog 2,5 år innan regeringen ägnade sig åt denna fråga. Så var det inte alls. Först och främst är det ju så att den formella hanteringen i regeringen inleds först när hela remissmaterialet har kommit in. Det tog längre tid än vi hade räknat med. Anledningen till att det tog längre tid var just vad jag har sagt: Det var nödvändigt att miljöoptimera hårdare än vad man hade klart för sig när det ursprungliga avtalet ingicks. Det innebar att Vattendomstolens behandling av ärendet tog mer än halvåret längre än som var planerat. Det medförde att det var först framemot slutet av hösten som det fanns anledning att mera formellt börja med detta. Det hindrar inte att mycket arbete har gjorts. Vi har kontinuerligt haft både ämbetsmanna och ministermöten i samarbetet mellan Danmark och Sverige när det gäller det gemensamma miljöprogrammet, som vi fortsätter med, när det gäller att skapa förutsättningar för ett regionalt fungerande kollektivtrafiksystem och när det gäller de kontrollprogram som skall finnas samtidigt med uppförandet av den fasta förbindelsen och, så småningom, upp till fem år efter det att den är fullbordad. Allt detta har förberetts i ett gott och konstruktivt samarbete med danskarna. Så till den sista frågan -- om jag nu har uppfattat Birgitta Dahl rätt, vilket jag tror att jag har gjort. Frågan gällde hur vi kan ge besked i de andra frågorna när vi inte har slutfört beredningen -- det var väl detta som menades?

Fru talman! Jag frågade också: Är det Vattendomstolen eller regeringen som har det slutliga avgörandet? Hur överensstämmer det med regeringsformen? Citytunneln osv. som regeringen nu har fattat beslut om? Det var inte nödvändigt att vänta på Koncessionsnämndens eller någon annan myndighets yttrande när det gällde att ta itu med de frågorna. Varför fick detta ligga i 2,5 år? Slutligen, fru talman, vill jag anmäla att vi, eftersom vi inte är nöjda med de svar som vi har fått här, kommer att interpellera i frågan.
Fru talman! Birgitta Dahl frågade i den senare delen av sin frågeställning: Varför dröjde det 2,5 år? Jo, vi arbetade med detta kontinuerligt under den tiden. Om Birgitta Dahl frågar varför man inte har slutit avtal med Danmark t.ex. om det regionala miljöprogrammet, kan jag säga: På grund av att Danmark inte vill göra det förrän man är absolut klar. För att ett avtal skall kunna slutas måste man ju vara två. Men vi är långt framme. Det arbete som återstår är mycket begränsat. Det har varit en mycket klar dansk uppfattning att man inte har velat gå hela vägen fram med det avtalet. När det gäller den regionala kollektivtrafiken förutsätts ju klarhet både vad gäller bron och vad gäller en del andra saker som ligger på den svenska sidan. Jag tänker framför allt på hur frågor om järnvägsanknytningen i Malmöområdet, den s.k. Citytunneln, skall lösas. Där återstår åtskilliga problem som är inte bara av finansieringsart utan också av miljöart. Sedan till en fråga från Birgitta Dahl som jag uppenbarligen missade. Birgitta Dahl frågade om detta innebär att vi överlåter beslutanderätten på Vattendomstolen. Det gör vi självfallet inte. Beslutanderätten ligger hos regeringen. Föremål för de socialdemokratiska klagomålen är ju just att det ansvaret fortfarande ligger hos regeringen -- på den punkten trodde jag att det var alldeles klart att så var fallet. Vad ni har velat, om jag nu har förstått det hela rätt, är att regeringen inte skall ha slutavgörandet, utan att detta skall ligga hos Vattendomstolen. Det är inte regeringens uppfattning.
Fru talman! Det var värst vad en bro kan ställa till det! Nu är det t.o.m. en diskussion om huruvida det är samma bro som det var från början. Det är den första frågan. Även om frågan om bron verkligen är samma bro är litet oklar kan man börja fråga sig om noll är noll. Det är den andra frågan. Den tredje frågan gäller tydligen om regeringen är en regering. Att raljera på det sättet i den nuvarande situationen borde man kanske inte göra. På något sätt vore det trevligare att tillhöra de s.k. galenskaparna, På håret-gänget exempelvis än att vara i riksdagen just när detta tas upp. Alltihop är givetvis rätt egendomligt. Statsministern, som förut tyckte att det här var en lätt fråga, ser plötsligt hur svår den har blivit. Den har här blivit svårare och svårare för varje minut. Sedan skyfflas de här förvånansvärt stora remisserna fram och tillbaka. Men det var väl ingen som var överraskad över att remisserna var omfattande. Visst öppnar sig statsministern här för kritik. Jag vill bara säga som försvar mot de socialdemokrater som vällustigt kastar sig över statsministern: Inte heller de vill regera. Det kan statsministern kanske lugna sig med. Däremot vill de driva valrörelse utifrån det här. Därför skulle jag vilja fråga: Vilket är nästa krisdatum? När skall vi ha nästa utsändning i den här intressanta diskussionen, där vi får klart för oss om noll är noll, om regeringen är regeringen, om bron är bron osv.? Det behöver vi veta. Statsministern brukar så fort jag eller någon annan i mitt parti öppnar munnen vara väldigt orolig för att räntorna skall börja gå fram och tillbaka osv. Men också på detta kan det bli förfärliga reaktioner. Därför hoppas jag på ett besked så snart som möjligt och på att det blir en väldigt kort session och att statsministern säger: Det blev en bro, och noll var 0,0.
Fru talman! Ja, i alla fall 0,5, som är den bromsningseffekt som nu diskuteras. Jag vill glädja herr Wachtmeister med beskedet att Riksbanken i dag har beslutat att sänka marginalräntan. Jag vet inte om detta på något sätt är relaterat till de diskussioner som vi för här. Det är nog i stället relaterat till det faktum att den svenska ekonomin nu blir bättre och bättre. I övrigt ställer Ian Wachtmeister inga frågor. Det han sade var mera ett inlägg i den allmänna diskussionen. Ja, han frågade kanske när nästa diskussion inträffar. Men Birgitta Dahl skall ju framställa en interpellation, som väl kommer att bli föremål för ytterligare meningsväxlingar i denna fråga. I övrigt kan jag säga vad gäller beslutstidpunkten -- Lars-Erik Lövdén hade en fråga i det sammanhanget: När Vattendomstolen är klar har vi det kompletterande materialet på denna punkt på bordet.
Fru talman! Jag frågade mycket klart: När är Vattendomstolen klar? Jag ställer frågan för att vi skall veta nästa datum. Jag har en känsla av att den här frågan skall så att säga baxas in i valrörelsen. Då måste även vi kasta oss in i ''Öresund'' på något sätt. Men jag hoppas att frågan är löst dessförinnan.
Fru talman! Jag vill inte göras ansvarig för att Ian Om Ian Wachtmeister hade varit här något tidigare hade kanske Ian Wachtmeister hört svaret på frågan. Den preliminära bedömning som Vattendomstolen under hand har redovisat för regeringen är att det kommer att ta ca två månader. Som den danske statsministern finurligt uttryckte saken är ett plus två ungefär tre. I så fall hamnar vi ungefär tre månader fram i tiden. Det jag också har gjort mycket klart, både i Malmö och här, är att Vattendomstolen avgör hur lång tid det tar för Vattendomstolen att arbeta. Därför är detta en preliminär bedömning, som de har redovisat under hand. Det kommer förmodligen att vara möjligt för dem att göra en säkrare bedömning när de får tillgång till det kompletterande material om utformningen av slututformningen av förbindelsen, som kommer att föreligga i mitten av februari.
Fru talman! Som en inledande reflektion kan man fråga sig varför Carl Bildt, som här framträder som en stor miljövän, röstade för Ingvar Carlssons och Georg Anderssons bro när det beslutet fattades. Det verkar obegripligt sett utifrån dagens ställningstagande. Eftersom jag inte vill gräla om regeringens handläggning av frågan är det ett par saker jag vill ha klarlagda så tydligt som det över huvud taget är möjligt. Den ena gäller Vattendomstolen. Kommer Vattendomstolens prövning nu att vara en mycket smal kompletterande prövning, eller är Vattendomstolen oförhindrad att göra den utvidgade prövning som har krävts från en del håll? Bl.a. menade författaren av förarbetena till vattenlagen att en sådan borde ha gjorts. Den kanske viktigaste frågan i sammanhanget är: Vad tänker regeringen göra för att garantera och stödja Vattendomstolen i dess skyldighet och rätt att fatta beslut utan påtryckningar vad gäller den tid det tar att nå beslut och beträffande utfallet av beslutet? Vi har hört att en stor del av debatten i dag har handlat om hur snabbt det skall gå och att det måste gå så snabbt som möjligt. Den danske statsministern satte siffror på detta. Vad gör regeringen för att se till att Vattendomstolen får lov att ta den tid på sig som man behöver? Slutligen en fråga som har berörts tidigare: Innebär ett ja från Vattendomstolen i praktiken också ett ja och klartecken från regeringen?
Fru talman! Svaret på den sista frågan är ja. Vattendomstolen och friheten för den, tror jag att jag redan har besvarat i olika sammanhang. Den första frågeställningen, varför jag röstade för avtalet, nämnde jag litet i diskussionen med Ingvar Carlsson; han har sedermera gått. Det gjorde jag av den enkla anledningen att jag är övertygad om att vi behöver en fast förbindelse. Detta är en nödvändighet. Det ser jag framför allt därför att det är nödvändigt för godstrafiken på järnvägen att få möjlighet att konkurrera på längre distanser. Detta innebär ett mycket betydande lyft, där vi knyter samman de väldiga miljardinvesteringar vi nu gör i järnvägssystem på den skandinaviska halvön med de väldiga järnvägsinvesteringar som görs på den europeiska kontinenten. Öresundsförbindelsen, Stora Bält-förbindelsen och Fehmarnförbindelsen är här av strategisk betydelse. Vi behöver också ta ett stort antal bilar och fordon över sundet varje år. Det har också sin betydelse i finansieringssammanhang. Den fasta förbindelsen, bron, är från min utgångspunkt utomordentligt viktig. Jag kommer nu till den mellersta frågeställningen, dvs. Vattendomstolens yttrande. Det har förekommit en diskussion på den punkten bland jurister. Jurister kan ha olika meningar om saker, det har vi väl alla lärt. Jag har med anledning av den diskussionen inhämtat yttranden från de främsta juristerna inom regeringskansliet, från rättscheferna på Justitiedepartementet och från rättschefen i Statsrådsberedningen. Den mening som de har kommit fram till, och som sedermera redovisats i ett pressmeddelande från statsrådet Laurén, är att det inte finns grund för den kritik som riktats mot Vattendomstolen för det sätt på vilket Vattendomstolen har avgränsat sitt yttrande. På denna punkt kan det finnas delade meningar. Men det är den meningen, som är regeringskansliets juristuppfattning, som redovisas. Vad gäller den fortsatta hanteringen är det klart att regeringen icke avser att förhindra Vattendomstolen att yttra sig på det sätt som Vattendomstolen vill. Det varken kan eller bör regeringen göra. Men den fråga som regeringen ställer till Vattendomstolen denna gång är mycket begränsad och mycket specifik. Den innebär inte att man skall ompröva det man redan har prövat. Den innebär inte en begäran att göra en bredare prövning än man redan har gjort. Den innebär enbart att vi utnyttjar Vattendomstolens kompetens för att göra slutverifiering av slututformningen av förbindelsen i förhållande till de förutsättningar/villkor som Vattendomstolen själv har satt upp.
Fru talman! Det finns i dag en betydande irritation i Skåne över den senareläggning av brofrågan som blev regeringens besked i förra veckan. Jag kan ha förståelse för denna reaktion. Jag har svårare att förstå det indignationsnummer som diverse socialdemokrater nu spelar upp. Om det parti som styrt Sverige från 1932 till 1976 och från 1982 till 1991 verkligen velat bygga en bro, hade denna självklart stått färdig för länge sedan. Sett mot den bakgrunden är det självfallet ett ringa problem med några månaders ytterligare försening, under förutsättning att denna försening bara blir några månader. I den danska tidningen Berlingske Tidende intervjuas i dag den danske statsministern Nyrup Rasmussen. Han gör bedömningen att det är troligt att det svenska regeringsbeslutet om bron kommer att vara klart i maj. Låt mig få försöka att ytterligare utveckla den fråga som delvis har besvarats tidigare genom att ställa frågan: Gör den svenske statsministern samma bedömning när det gäller tiden? Det finns en viss tidsram när det gäller Öresundskonsortiets möjlighet att komma in med sin komplettering. Det finns en från Vattendomstolen uttalad egen tidsram för dess hantering av ärendet. Men hur lång kommer regeringens handläggning av ärendet att bli? Jag tänker på två led, när Öresundskonsortiets tillägg kommer in och när Vattendomstolens yttrande därefter är klart.
Fru talman! Jag tror att jag har besvarat dessa båda frågor. Mycket kort, det är svaret i båda fallen. Den osäkerhet som föreligger gäller Vattendomstolen. Jag får erinra om det jag har sagt tidigare. Vattendomstolen har under hand redovisat en preliminär bedömning. Den kan komma att förändras. Det ligger icke, och bör icke ligga i mina händer att påverka detta. Det är mot den bakgrunden som jag heller inte vill ge mig in på att ange en dag. Det skulle innebära att jag satte mig på Vattendomstolen och förhindrade den att göra den grundliga överprövning som vi nu begär att den skall göra. Per Stenmarck säger att han är förvånad över ett socialdemokratiskt indignationsnummer som spelas upp. På den punkten har Per Stenmarck och jag litet delade meningar. Jag är inte alls förvånad över det socialdemokratiska indignationsnumret. De har blivit snuvade på en regeringskris. Tacka sjutton för att det känns litet bittert och leder till ett och annat indignationsnummer.

Fru talman! I juni 1992, för 19 1 2 månader. Vi har fått två budgetpropositioner, och i årets upplaga skriver regeringen: Regeringen gör därmed bedömningen att redovisningen av tillkommande utgifter för närvarande inte behöver förändras. Då borde regeringens problem vara att riksdagen anser någonting annat. Jag vill ställa frågan: Hur bedömer regeringen detta faktum, att riksdagen faktiskt har begärt en redovisning, men att regeringen inte vill göra en sådan? Jag vet faktiskt inte, fru talman, vem frågan skall ställas till. Det får fru talmannen avgöra. Om frågan anses vara av övergripande karaktär och gälla förhållandet regering--riksdag antar jag att den bör ställas till statsministern. Min nästa fråga är jag på det klara med skall riktas till fru finansministern. När ni inte gör det som riksdagen har begärt, är finansministern då beredd att redovisa vad de 12 miljarder netto som i år tagits upp i finansplanen består av? Skulle finansministern, för att vi skall kunna göra en ordentlig beredning i finansutskottet och för att riksdagen skall kunna fatta ordentliga beslut baserade på ett bra underlag, vilja redovisa för kammaren hur mycket som finns på bruttosidan och hur mycket som finns på nettosidan?
Fru talman! Svaret på Arne Kjörnsbergs olika frågor är att det för närvarande pågår väldigt mycket arbete som gäller budgetredovisning, uppläggning av statsbudget och budgetarbetet i riksdagen. Det är lämpligt, tycker vi, att genomföra stora förändringar i ett sammanhang. Arne Kjörnsberg är inte omedveten om att det pågår diskussion om en eventuell förändring från budgetår till kalenderår, i stället för mittemellanår. Själva hanteringen av budgetprocessen är föremål för diskussion inom riksdagen i ett mycket vällovligt syfte, tycker jag, att klara ut den här beredningen och hanteringen av statsbudgeten på ett för finanspolitiken och statsskulden mer effektivt sätt. Jag är för närvarande inte beredd att redovisa en uppspjälkning av innehållet i den s.k. tuben. Det kommer att framgå successivt, allt eftersom regeringens förslag läggs fram, vad de olika posterna innehåller. Men jag kan göra Arne Kjörnsberg lycklig genom att säga att det förefaller vara en relativt god gissning om man gör den bedömningen att det t.ex. finns medel reserverade för olika arbetsmarknadspolitiska insatser.
Fru talman! Att det pågår utvecklingsarbete vad gäller budgetarbetet behöver finansministern inte tala om för mig, för det vet jag. Det kan jag läsa i finansplanen -- jag läser den nämligen. Men min avgörande fråga var: Varför anser inte regeringen att det är viktigt vad riksdagen inklusive Socialdemokraterna, inte jag eller Socialdemokraterna, har sagt i denna fråga. Jag får notera att finansministern inte är beredd att lämna de uppgifter som jag menar är viktiga. När finansministern för ett antal år sedan var ledamot av finansutskottet, tyckte dåvarande ledamoten av finansutskottet Anne Wibble att det var oerhört viktigt att få redovisat vad den s.k. tuben innehöll. Men det kanske beror på vilket uppdrag man har om man tycker att det är viktigt eller inte.
Fru talman! Det gläder mig mycket att Arne Kjörnsberg läser finansplanen. Det finns många kloka ord där som bör leda till att t.ex. traditionella socialdemokratiska ekonomisk-politiska åsikter förpassas till historien. Det är mycket viktigt vad riksdagen säger i fråga om uppläggningen av statsbudgeten och den ekonomiska politiken. Riksdagen har framfört ett antal synpunkter, som jag anser bör behandlas i ett och samma sammanhang. Det gäller både beskrivningen av vad som ingår i posten tuben, tillkommande utgifter, och redovisningen av investeringar på ett mera ändamålsenligt och rättvisande sätt och naturligtvis budgetuppläggningen över huvud taget. Som Arne Kjörnsberg säkert vet finns det inom budgeten som ett slags utgiftsredovisning en rad andra poster som är minusposter på inkomstsidan. Det pågår, vilket också framgår av budgetpropositionen, ett utvecklingsarbete där för att få en sammanhållen och mer rättvisande beskrivning. Det är min bedömning att, med hänsyn till riksdagens önskemål och inte minst det allmänna önskemålet från medborgarna om en rättvisande och bra beskrivning, flertalet sådana förändringar bör genomföras i ett och samma sammanhang. Det underlättar förståelsen av de olika siffrorna.
Fru talman! Den 21 april 1992, för snart två år sedan, hade jag och flera andra ledamöter en debatt med socialministern om vårdnadsbidraget. Han avslutade sitt svar med att förutskicka att det till hösten 1992 skulle komma ett förslag till riksdagen. Vi vet alla att vårdnadsbidraget tävlar med bron om långbänk och egendomligheter i regeringen. Jag hade en interpellationsdebatt med finansministern den 19 november i höstas, för två månader och två dagar sedan. Det svar jag fick av finansministern var: ''Regeringen har för avsikt att i samband med budgetpropositionen återkomma till riksdagen angående frågan om den återstående finansieringen av kostnaden för vårdnadsbidraget.'' Jag skulle vara utomordentligt tacksam om finansministern kunde upplysa mig och kammarens ledamöter om var i budgeten vi kan hitta detta. Vi har läst men inte kunnat finna någon uppgift om hur vårdnadsbidraget skall finansieras.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det framgår av budgetpropositionen att pengar finns redovisade, precis som jag beskrev i november, för ett förslag till vårdnadsbidrag. Propositionen med själva sakförslaget till vårdnadsbidragets utformning kommer till riksdagen på datum som finns angivet i propositionsförteckningen. Då kommer också de enskilda posterna att redovisas. Det som nu framgår i budgetpropositionen är att medel finns avsatta, vilket är det i dag helt väsentliga.
Fru talman! Det är mycket svårt för oss att förstå hur medel kan vara avsatta i en budget där underskottet är långt över 200 miljarder kronor. Skall det vara en del i den ständigt ökande statsskulden? Är det detta finansministern menar med finansiering?
Fru talman! Låt mig först påminna Birgitta Dahl om att statsskuldsökningen enligt budgetförslaget nu reduceras högst avsevärt, med över 50 miljarder kronor, till nästa budgetår. Birgitta Dahl reser en intressant fråga: Kan man över huvud taget anse att några poster är finansierade när det finns ett så stort underskott? Lika väl som Birgitta Dahl ifrågasätter vårdnadsbidraget, inte på finansieringsgrunder utan av principiell ovilja mot föräldrarnas valfrihet, kan man naturligtvis fråga sig om hela den sociala budgeten, hela försvarsbudgeten eller utbildningsbudgeten i någon mening är finansierad med hänsyn till underskottet. Jag menar att man ständigt har två möjligheter. Man har en ambition, som vi fullföljer med stor kraft, att minska statsskuldsökningen och gör så. Samtidigt vill vi göra förändringar i sammansättningen av utgifterna, eftersom vi har andra värderingar än dem Socialdemokraterna lämnade efter sig. Då ökar man på vissa poster och minskar andra. Detta är en helt normal både ekonomisk och politisk hantering.
Fru talman! Jag vill vända mig till statsminister Carl Bildt och fråga om det som i dag allra mest upprör svenska folket, nämligen rätten till innehav av barnpornografiska alster. Vi är många som har krävt en kriminalisering av innehavet. Jag vänder mig till statsministern därför att det har kommit så många olika budskap från regeringen. Justitieminister Gun Hellsvik har vid några tillfällen sagt att det inte kommer på tal att ändra lagen. Reidunn Laurén talade om häromdagen i kammaren att man från regeringens sida övervägde förändringar. Slutligen gråter statsrådet Alf Svensson på första sidan av Expressen över att regeringen inte har åtgärdat detta. Då undrar jag: Vad är statsministerns och regeringens bedömning i frågan? Kommer ni att se till att innehav av barnpornografiska alster kriminaliseras? Tänker ni ta några initiativ eller avvakta att riksdagen åtgärdar denna fråga?
Fru talman! Regeringens inställning redovisades i kammaren av statsrådet Reidunn Laurén häromdagen i en mycket omfattande frågedebatt. Den återspeglades väl också i medierna. Det som vi har sett under den senaste veckan i olika medierna är något av det vidrigaste som jag har sett. Det är sällan som jag inte kan se på TV. Det här har varit något förfärande vidrigt. Den avsky som vi alla känner tror jag vi alla vill skall komma till konkret uttryck i politisk handling och politiska beslut. Samtidigt vet jag att grundlagsfrågor inte är alldeles enkla. Vi måste överväga dem relativt noga. I Expressen i går framträdde t.ex. en av våra ledande experter när det gäller tryckfrihetslagstiftning och varnade för att man skulle gå för hastigt fram. Vi har mycket starka möjligheter att ingripa mot varje typ av försäljning, handel och distribution. Men vi saknar instrument att ingripa mot själva innehavet. Låt oss nu mycket noga pröva om vi skall skaffa oss de instrumenten. Den prövningen skall regeringen göra. Finner vi att det finns skäl att göra en grundlagsändring, är det min förhoppning att den erforderliga majoriteten i konstitutionsutskottet skall tillåta att ett förslag läggs fram, trots att den stipulerade tiden har överskridits.
Fru talman! Ingen kan beskylla regeringen för att ha gått för snabbt fram i den här frågan. Man har verkligen haft tid att fundera på den. Trots det har inget förslag kommit. Det finns personer som hävdar att det går att lösa frågan utan grundlagsändring. Grundlagen kan bara riksdagen ändra på i dagens situation. Tänker regeringen komma med ett förslag, om det är möjligt att gå fram utan grundlagsändring? Avser ni att göra det skyndsamt, så att frågan kan lösas så fort som möjligt?
Fru talman! Enligt den information jag har är det inte möjligt att lösa detta utan grundlagsändring. Skulle vi komma fram till att en grundlagsändring skall föreslås, kan ett förslag föreläggas av regeringen till riksdagen. Det fordrar dock att fem sjättedelar av konstitutionsutskottets ledamöter tillåter att vi lägger fram förslaget, eftersom den egentliga tidpunkten har passerats. Som Eva Zetterberg säger togs den här frågan inte upp från regeringens sida när vi mycket utförligt diskuterade grundlagsfrågorna under hösten. I den delen sitter vi i samma moraliska situation som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Ny demokrati. När vi diskuterade grundlagsändringarna togs det inte av någon upp att man skulle göra denna ändring. Vi kan alla vara efterkloka på den punkten. Det gäller oss alla, inte regeringen specifikt. Jag tycker att det är viktigt att ha en viss eftertanke när vi skall diskutera grundlagsändringar. Den moraliska avsky inför detta vidriga som vi alla känner vill vi alla så snabbt som möjligt skall leda till politiska beslut. Straffskärpningar görs nu. Möjligheten för polisen att ingripa mot varje form av distribution finns. Jag hoppas innerligt att det utnyttjas. Sedan hoppas jag att vi kan reflektera om vi skall gå vidare och göra en grundlagsändring, vilket principiellt är mycket besvärligt men där det ytterst kan finnas skäl att trots detta göra det.
Fru talman! Statsministern upprepar här i dag indirekt statsrådet Lauréns oförskämda undanflykt. Jag förstår att statsråden skäms och tycker illa om att ha hamnat i skamvrån i frågan om kriminalisering av barnpornografin. Carl Bildt är fullt på det klara med att författningsförhandlingarna i höstas gällde frågor om demokratins spelregler. Det var frågor om förlängd mandatperiod, personval och statschefens behörighetsålder. Att det också var så framgår av att några av de förslag som regeringen sedan lade fram före den 18 december inte var uppe i författningsförhandlingarna, eftersom de inte hörde hemma där även om de rörde författningsfrågor. Ett par rörde tryckfrihetsförordningen, en rörde yttrandefrihetslagen. Det är alltså en efterkonstruktion som statsministern nu gör sig skyldig till. Därför är det både falskt och långsökt att göra gällande att frågan hörde hemma i författningsförhandlingarna och att Socialdemokraterna har ett ansvar för att frågan inte togs upp. Riksdagen väntade på ett förslag från regeringen som enligt uppgift låg klart redan våren Min fråga till statsministern blir: Varför skyller regeringen och statsministern ifrån sig och kommer med undanflykter i denna så allvarliga fråga? Varför vill inte statsministern och regeringen medverka till att lösa sakfrågan? Jag tror faktiskt, statsministern, att det viktigaste nu är att samla alla goda konstruktiva krafter för att skydda barnen och hålla en anständig gräns. I det läget säger landets statsminister: Det är Socialdemokraternas och Vänsterpartiets fel, eftersom de inte tog upp denna fråga i författningsförhandlingarna. Någon anständighetens gräns får väl också finnas för en statsminister!
Fru talman! Herr Peterson är bra på att bli indignerad. Jag skyllde inte på Socialdemokraterna, men jag sade att vi sitter i samma båt, det gör vi. Det hade funnits rikliga möjligheter för er att aktualisera denna fråga, om detta hade varit er mening. Det gjorde ni inte vare sig under överläggningarna eller i något annat sammanhang. Under dessa överläggningar tog vi också upp om det fanns andra frågor av författningskaraktär som vi skulle aktualisera. Jag kan ha full förståelse för att Thage Peterson av det ena eller det andra skälet valde att inte aktualisera denna fråga. Men så var faktiskt fallet. Sedan vill jag notera att Thage Peterson har i ett intervjuuttalande förra våren explicit uttalat sig mot att man skall göra denna kriminalisering. Det är ingen skam att ändra mening, för det kan man göra när det kommer fram nya fakta och det visar sig att förhållandena är värre än vad man hade trott. Men om det inte är skam att ändra mening, skall man inte försöka att göra gällande att man har haft en annan mening än den man faktiskt har haft. Jag håller med om det som Thage Peterson sade på slutet: Låt oss samla alla krafter och överväga denna fråga i de former som normalt gäller när vi överväger grundlagsändringar. Detta är någonting vidrigt som vi vill göra allt vi kan för att stoppa och komma åt. Låt oss gemensamt finna formerna för hur vi skall göra detta.
Fru talman! Det statsministern säger är inte korrekt. När justitieutskottet och indirekt också konstitutionsutskottet i våras behandlade hithörande frågor meddelades det från regeringskansliet att man arbetade med en promemoria och att man skulle återkomma till riksdagen med ett förslag. Det litade vi på. Vi väntade på detta förslag. Det finns uppgifter som gör gällande att detta förslag var färdigt redan under våren. Det kan justitieministern svara på. Men man sände ut det först under hösten. Vi sitter inte i samma båt i denna fråga, statsministern. Regeringen sitter i skamvrån därför att den inte har tagit itu med frågan. Jag vill däremot hålla med om att hela svenska folket i dag säkerligen väntar sig att politikerna och Sveriges riksdag samlar sig för att lösa denna allvarliga fråga. Jag kan lova statsministern att såväl socialdemokratin som förhoppningsvis alla partier i konstitutionsutskottet nu kommer att ta det ansvar som regeringen hittills inte har velat ta i denna fråga.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Thage G Peterson säger att regeringen har tagit fram en promemoria där vi har gått igenom dessa frågor. Det är regeringen som har gjort det -- inte socialdemokratin. Sedan kan man som Thage G Peterson gör säga att socialdemokraterna väntade på att få underlagsmaterial från regeringen. Det är vackert så. Men säg då inte att regeringen inte har gjort något! Vi har tagit fram materialet. Det befinner sig ute på remiss. Socialdemokratin har inte aktualiserat några andra förslag. Låt mig sedan bara säga till Thage G Peterson att det bär mig ruskigt mycket emot att göra en sådan här fråga till föremål för billig partipolitisk polemik. Thage G Peterson säger att det på något sätt är regeringens fel och att regeringen inte har agerat. Vi har lagt fram förslag och diskuterat och givit socialdemokraterna möjlighet att ta upp frågeställningen. Jag tycker att vi då i stället skall försöka att få en diskussion där vi från de utgångspunkter som jag utgår ifrån är gemensamma försöker att finna en lösning. Hur skall vi med grundlagen eller med andra instrument komma åt detta vidriga? Det är ingenting som skall behöva bli föremål för politisk pajkastning i Sveriges riksdag. Det här skulle vi kunna lösa gemensamt utan att anklaga och skicka till skamvrån som Thage G Peterson gör.
Fru talman! Det var faktiskt landets statsminister som inledde pajkastningen. Det är statsministerns debatteknik att ständigt göra saker och ting till billig partipolitisk polemik. Det är statsministerns bord. Det var inte jag som skyllde ifrån mig. Det var statsrådet Laurén i tisdags och i dag var det statsministern som skyllde ifrån sig och sade att det är andra partiers fel att regeringen inte har skrivit någon proposition. Det är konstitutionsutskottet och justitieutskottet som har väntat på regeringens förslag i denna fråga; det är inte enbart det socialdemokratiska partiet. Det är representanter för alla partier i dessa båda riksdagsutskott som har undrat varför inte regeringen har agerat i denna fråga och lagt fram sina förslag. Jag har, fru talman, en förhoppning i denna fråga. Det är att vi alla, inklusive regeringen, skall kunna ta oss samman. Alla goda och konstruktiva krafter skall kunna samlas för att lösa denna fråga och lägga fram vettiga och rimliga förslag. I konstitutionsutskottet är vi också öppna för att regeringen, trots att den försatt chansen före den 18 december, skall kunna lägga fram ett förslag som utskottet med varm hand skall kunna ta emot. Jag inbjuder faktiskt regeringen till den dialogen. Justitieministern är välkommen till KU. Statsministern är också välkommen till KU för att lägga fram de konstruktiva förslag som vi under flera månader har väntat på.
Fru talman! Jag måste ha trampat på en öm tå. Jag hoppas att den fortfarande värker. Det som inträffade var att Eva Zetterberg ställde en fråga till mig. Jag försökte svara på den. Jag sade samtidigt att vi alla sitter i samma båt. Jag vill inte lasta något parti för några underlåtenhetssynder i denna del. Sedan träder Thage G Peterson fram och talar om skamvrån och attackerar regeringen och säger att allt är regeringens fel.
Vid den muntliga frågestunden den 20 januari sade statsministern bl.a. följande som svar på en fråga om åtgärder för att motverka barnpornografi: ''Vi har alla blivit tagna på sängen av denna utveckling, som jag inte tror vi visste var så vidrig som den var.
Därmed fördes en diskussion i ett allvarligt ämne ned på en nivå där jag inte anser att den skall vara. Faktum är att regeringen har tagit fram en promemoria angående ökat skydd för barn mot sexuella övergrepp. Vi har lagt fram förslag. Det stämmer att vi inte har lagt fram förslag om grundlagsförändring för att ingripa just här.
Jag erkänner gärna själv att jag inte visste att dessa vidrigheter var så vidriga som de var. Om någon annan visste det borde vederbörande ha slagit larm i denna kammare. Det gjorde ingen.'' Frågan om kriminalisering av innehav av barnpornografi har av socialdemokratiska ledamöter väckts i motioner, debatter, interpellationer och frågor till statsråd vid ett flertal tillfällen under 1993. Även ledamöter från andra partier har varit aktiva på området.
Det har inte heller Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Ny demokrati gjort. Jag moraliserar inte över detta. Jag bara konstaterar att det är så. Vi har alla blivit tagna på sängen av en vidrig utveckling, som jag inte tror att vi visste var så vidrig som den var. Jag erkänner gärna själv att jag inte visste att dessa vidrigheter var så vidriga som de var. Om någon annan visste det borde vederbörande ha slagit larm i denna kammare. Det gjorde ingen.
Ämnar statsministern vidta någon åtgärd för att försäkra sig om att han i framtiden är bättre underrättad om vad som händer i riksdagen?
Det slogs larm på annat håll. Nu skall vi alla utan att försjunka i partipolitisk träta diskutera vilka medel vi, med utnyttjande av rättsstatens principer, kan använda för att komma till rätta med dessa vidrigheter. I den konstruktiva diskussionen hoppas jag att även Thage G Peterson vill vara med.
Trafiksäkerheten har glädjande nog förbättrats. Det var färre döda i trafiken i fjol. Sverige och Norden har ofta har varit föregångare i dessa frågor. Samtidigt kan vi konstatera att kanske en kvarts miljon människor förgås i trafiken varje år ute i världen. Min korta och enkla -- möjligen ändå något svåra
Fru talman! Svaret på den frågan är ja. Min statssekreterare leder en svensk exportdelegation som avreser från Sverige redan på fredag till arabemiratet Abu Dhabi. Det finns alltså ett samarbete mellan Exportrådet, Kommunikationsdepartementet och ett stort antal svenska företag.
Fru talman! Jag vill återgå till den andra viktiga fråga vi har diskuterat under senare tid, nämligen frågan om Öresundsbron. Vi har fått ett besked från statsministern som i vissa avseenden är väldigt bra. Jag vill gärna säga det, eftersom jag inte fick replik i den förra diskussionen. Vad jag åsyftar är att statsministern säger till kammaren att det regeringen begär enbart är att Vattendomstolen skall bedöma huruvida de av domstolen självt uppsatta förutsättningarna för förbindelsen nu kan uppfyllas eller ej. Om det nu blir så att Miljödepartementet skall lämna uppdraget till Vattendomstolen, kommer då Miljödepartementet att begränsa uppdraget på det sätt som statsministern här har deklarerat?
Fru talman! Miljödepartementet kommer fortsättningsvis att bereda denna fråga helt öppet. Vi har nu skickat ut ett brev till konsortiet för att vi skall få in någonting som är konkret och kan bedömas av Vattendomstolen. Inte heller de alternativa lösningar som man lämnade över till Vattendomstolen för yttrande har godkänts. Nu vill regeringen ha verifierat att det finns någonting i sinnevärlden som uppfyller alla de villkor som Vattendomstolen ställde. Det är detta det handlar om. När vi får det material konsortiet kommer in med skickar vi det så fort som möjligt till Vattendomstolen för yttrande. Vattendomstolen är naturligtvis oförhindrad att uttala sig som den tycker är lämpligt i denna fråga.
Fru talman! Nu börjar tvetalan igen. Statsministern säger att uppdraget begränsas till enbart avsnittet om nollösningen. Kommer Miljödepartementet att hålla sig till den begränsningen, eller avser Miljödepartementet att plötsligt vidga prövningen till att bli större och mer omfattande? Detta är väldigt viktigt om tidsplanen på två månader skall hålla och det löfte eller i varje fall den förutsättning om ett beslut i maj som statsministern lämnade till den danska regeringen i går skall infrias.
Fru talman! Jag noterar återigen att detta med Öresund och Östersjön för Socialdemokraterna är en tidsfråga. Det skall vara exakt datum för ett beslut, helst också klockslag, och det anses vara det viktigaste. För oss i Miljödepartementet, och för oss i regeringen, är naturligtvis det viktigaste att det framgår klart och tydligt att vi kan värna om den marina miljön när vi fattar beslut. Det är det vi vill ha verifierat. Det krävs faktiskt ett och annat innan den verifieringen är klarlagd. Det står också i det yttrande som Vattendomstolen har lämnat. Vi vill nu ha en verifiering. Det gäller just de frågor som Vattendomstolen tog upp beträffande villkor som vi ville veta om de uppfylldes. Internationella expertpanelen har också uttalat sig i denna fråga. Vattendomstolen är oförhindrad att yttra sig i denna fråga som Vattendomstolen tycker att det är lämpligast. Vi kan inte tala om för Vattendomstolen exakt vad den skall säga till oss i regeringen.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till kommunikationsminister Mats Odell. Om vi nu får en bro över Öresund, som är utformad för både bil och tågtrafik, och man efter några år finner att lastbils och bil-trafiken minskar i mängd medan tågtrafiken ökar, i och med sammanlänkningen med övriga Europa, är då bron utformad så att man kan utöka antalet järnvägsspår? Som alla vet är tågtrafiken mycket tyngre än biltrafik. Tar man med detta i beräkningen vid ett eventuellt byggande av en bro?
Fru talman! Jag är mycket glad att Karl-Erik Persson tillhör dem som har uppmärksammat att det här faktiskt handlar om en järnvägsförbindelse, en dubbelspårig järnvägsförbindelse. Jag vet inte om Karl-Erik Persson har någon aning om hur stor kapacitet en dubbelspårig järnvägsförbindelse representerar. Om vi skall räkna i termer av möjlig förflyttning av personer och gods representerar en dubbelspårig järnvägsförbindelse i storleksordningen sex ordinarie fyrfiliga motorvägar. Jag ser naturligtvis fram emot den dag när järnvägstrafiken har ökat så mycket att det skulle bli aktuellt med en utbyggnad. Men det hör nog till de mer hypotetiska frågorna. Låt mig konstatera följande. Det kommer att gå att åka tåg på cirka två timmar från Göteborg över till Köpenhamn, när den svenska stomnätsplanen är fullföljd. Det kommer att gå att åka tåg från Jönköping till Köpenhamn på cirka två timmar. Det kommer att gå att åka tåg från Stockholm till Köpenhamn på cirka fyra timmar, om man nu vill det. Den största betydelsen ur trafikmiljösynpunkt har bron nog för godstrafiken. Järnvägens attraktionskraft för det svenska exportgodset ökar dramatiskt, när man får en möjlighet att korta ner transporttiden med ungefär hälften från låt oss säga ett företag i Mellansverige ner till området runt Hamburg, om man jämför med att sätta godset på en lastbil, som går direkt till Tyskland med färja och sedan matas in i den tyska trafikinfarkten, på det tyska motorvägsnätet. Detta är en järnvägsförbindelse, och den har tillräcklig kapacitet.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till justitieminister Gun Hellsvik angående en brottsofferfond och en ny myndighet. Jag har hört att det pågår en utredning kring detta. Jag vet också att det hitintills har funnits ett motstånd mot att skapa nya myndigheter. Jag vill fråga vad avsikten är med att man eventuellt tänker på en ny myndighet just i denna fråga och vad det i så fall är för skillnad gentemot en myndighet mot ekonomisk brottslighet. Är det någon skillnad i myndighetsform? Jag vill också fråga om båda eventuellt kommer att ligga under
Fru talman! Jag har förstått att det finns en del missuppfattningar när det gäller den framtida hanteringen av den brottsofferfond som jag hoppas att riksdagen kommer att besluta om. Brottsofferfonden måste hanteras av någon myndighet. Det utredningsuppdrag som vi har givit innebär att vi vill ha ett förslag om hur man kan konstruera en myndighet som omfattar Brottsskadenämndens och en brottsofferfonds verksamhet. Jag vågar nog påstå att det inte är fråga om att skapa en ny myndighet, utan det är ett försök att utöka verksamheten för

Fru talman! Bengt Hurtig har i en interpellation ställt följande fyra frågor till Europaminister Ulf 1. Hur förklarar svenska företrädare i EU förhandlingarna att Sveriges alliansfrihet skall gå att förena med EU:s försvarspolitiska mål? 2. Sverige vill ha möjlighet att inte vara vare sig medlem eller observatör i VEU. Hur motiverar våra förhandlare denna ståndpunkt? 3. Hur kommer regeringen att svara om EU under förhandlingarna begär att Sverige skall försäkra att vårt land skall delta i framtida militära åtgärder som ministerrådet beslutar om? 4. Avser regeringen att under förhandlingarna åtminstone framföra som Sveriges villkor för att delta i militära åtgärder att dessa genomförs endast i enlighet med FN-beslut? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Jag börjar med frågan om alliansfrihetens förenlighet med EU:s försvarspolitiska mål. Regeringen har i förhandlingarna klargjort att Sveriges militära alliansfrihet alltjämt består. Vi har också klargjort att Sverige vill medverka fullt ut och aktivt i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken inom unionens ram. Vi har förklarat att vi är medvetna om att utformningen på lång sikt av en gemensam försvarspolitik, som med tiden skulle kunna leda till ett gemensamt försvar, är ett mål för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Denna kommer att diskuteras vidare inom ramen för 1996 års översynskonferens. Vi har också sagt att vi inte avser hindra den Europeiska unionens utveckling på vägen mot detta mål. Österrike och Sverige, om en gemensam deklaration. I den bekräftas återigen den hållning till den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken som hela tiden gällt. Deklarationen innebär att Sverige inte gör några åtaganden som går utöver de rättigheter och skyldigheter som gäller för de nuvarande medlemmarna. Det råder alltså full samsyn mellan EU och oss beträffande hela kapitlet om utrikes och säkerhetspolitiken. Den gemensamma deklarationen är mycket tillfredsställande. Den tillgodoser unionens önskemål att ansökarländerna utan reservationer eller legala hinder accepterar EU:s utrikes och säkerhetspolitiska ambitioner, sådana de definieras i Maastrichtfördraget. Men den respekterar också fullt ut ansökarländernas ståndpunkter, som de definierades vid förhandlingarnas öppnande. Regeringen anser det vara mycket värdefullt och väsentligt att Sverige på denna grund kommer att kunna delta i ett samarbete som ytterst syftar till att bidra till fred och stabilitet i hela Europa och till att stärka också Sveriges säkerhet. att ansökarländerna kommer att kunna knytas till EU:s utrikes och säkerhetspolitiska arbete under den tid som föregår anslutningen till EU. Detta kommer att öka våra möjligheter att aktivt medverka i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken redan från den tidpunkt då vi inträder i unionen. Vad beträffar Sveriges framtida förhållande till VEU, har riksdagen förklarat att detta kan definieras först när vi blivit medlemmar av EU. Detta är den ståndpunkt regeringen följer. Följaktligen är detta en fråga som inte berörs vid förhandlingarna. Som torde ha framgått av vad jag hittills sagt saknar Bengt Hurtigs tredje och fjärde fråga därmed varje aktualitet. Låt mig inför kammaren göra helt klart att vi under höstens förhandling inte någon gång utsatts för frågor som ifrågasatt vår alliansfrihet. Vår klart deklarerade politik, baserad på riksdagens beslut, liksom vår demonstrerade vilja att i praktiken medverka till biläggande av tvister och till skapandet av en ny fredsordning i Europa har befunnits fullt övertygande.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. För närvarande råder ganska stor osäkerhet om vart Sveriges säkerhetspolitik är på väg. Från den europeiska unionen får vi signaler som säger att vi måste bestämma oss för att gå med i ett gemensamt europeiskt försvar. Det formuleras på olika sätt. I dag får vi höra att NATO vill ha Sverige som medlem. NATO tycks också vilja låta sitt europeiska ben, den västeuropeiska unionen, bli mera självständigt. I svaret sägs att regeringen är medveten om målsättningen inom den europeiska unionen när det gäller en gemensam försvarspolitik och ett gemensamt försvar. I artikel b i Maastrichtfördraget slås målet för unionen fast. Unionen skall hävda sin identitet i internationella sammanhang, särskilt genom att man för en gemensam utrikes och säkerhetspolitik. På lång sikt omfattar den en gemensam försvarspolitik, som med tiden skall kunna leda till ett gemensamt försvar. Min erfarenhet, bl.a. som ledamot i EG delegationen, är att detta är ett mycket viktigt mål för den europeiska unionen och att tongivande krafter vill uppnå det så fort som möjligt. Ivern är stor bland många av de politiker vi möter ute i Vid toppmötet i Bryssel den 29 oktober i fjol sades i deklarationen om utrikes och säkerhetspolitiken att Västeuropeiska unionen snabbt skall vidta samtliga de åtgärder som är förutsedda i fördraget och i den deklaration som rör Västeuropeiska unionen. I den deklarationen sägs att VEU skall upprätta en planeringsenhet och ett närmare militärt samarbete som ett komplement till alliansen -- särskilt på områden där det är aktuellt med logistik, transport, utbildning och strategisk övervakning. Man skall hålla möten mellan VEU:s försvarschefer, man skall ha militära enheter som lyder under VEU osv. Det vore verkligen intressant att veta om Sverige med sin nuvarande alliansfria position skulle ha ställt sig bakom den deklaration om utrikes och säkerhetspolitiken som antogs den 29 oktober. Skulle Sverige ha gått ut, eller lagt ned sin röst? Jag skulle med intresse motse ett svar från utrikesministern på den frågan. NATO har ju också haft en programgrupp för forskning och utveckling samt tillverkning av krigsmateriel i EPG. Den har nu förts över till VEU och kallas VEAG. Sverige ansökte tidigare om medlemskap, men blev inte intaget i EPG. Hur är våra relationer till den nya konstruktionen? Research Group har, sedan 1989, visat hur ett omfattande militärt forsknings och utvecklingsprogram växer fram i Europa. 13 stater, med Frankrike i spetsen tog inom EPG initiativ till 25 olika forskningsprojekt; fyra fem länder svarar för varje projekt. Det går under namnet EUCLID. Det finansieras delvis av vapenindustrin och är inordnat under VEU. Budgeten är ca 1 miljard kronor per år. Den demokratiska insynen i det upprustningsprojektet verkar vara ganska liten. Var inte europeiska unionen ett fredsprojekt? Hotas inte framstegen på nedrustningens och avspänningens område av hemliga militära projekt? Föder inte sådant misstänksamhet och osäkerhet? Leder det inte också till att andra aktörer tar det säkra före det osäkra och driver vapenutveckling igen? Mellan 1985 och 1990 har den militära forskningen fått kraftigt ökade resurser såväl i Frankrike som i T.o.m. i EG-parlamentet oroas man av denna utveckling. I oktober 1992 sade man om EUCLID att det uttalade målet var att expandera den försvarsindustriella basen. Det kan förvärra överkapaciteten i Europa. Det är ett faktum att industrin har fått ett forum där man kan samordna sina shoppinglistor. Det är en anakronism, säger man. Starka krafter arbetar också på att artikel 223 i Romfördraget, som möjliggör nationell styrning av vapenhandeln, skall bort. I den riktningen verkar Enligt ett strategidokument, för tyska Bundeswelt, från november 1992, säger man om den nya upprustningen, att upprätthållandet av den fria världshandeln och tillgången på marknader och råvaror i hela världen skall vara ett mål för denna militära styrka. Men man tillfogar att det skall ske inom ramen för en rättvis världsordning. I höstas klargjorde VEU:s generalsekreterare, van der Eekelen, att VEU skall kunna agera på egen hand när det gäller Europeiska Unionens intressen. Han säger att de skall kunna ingripa såväl inom som utanför den egna kontinenten när vitala intressen och medlemsländernas medborgare är i fara. Det är alltså ganska vittgående mål som diskuteras. Om Sverige försäkrar att man ansluter sig till visionen om ett gemensamt försvar, men vill fatta beslut först efter det att vi blivit medlemmar -- hur kommer vi då att argumentera, om vi skall säga nej till en gemensam försvarspolitik? Finns den möjligheten över huvud taget?

Fru talman! Jag vill gärna delta i debatten eftersom jag tycker att det är viktigt att vi för en öppen debatt kring säkerhetspolitiken så att svenska folket får veta vart vi är på väg. Jag uppskattar att utrikesministern i en artikel i Dagens Nyheter redovisade sina åsikter och vilka visioner som finns. Jag delar emellertid inte slutsatsen, att vi skulle gå med i NATO eller VEU. Jag tycker att vi skall hålla fast vid alliansfriheten. Men det är viktigt att säkerhetspolitiken är förankrad hos folket; det är ju folket som skall försvaras. Särskilt i en demokrati är det viktigt att människorna känner att man för den säkerhetspolitik de vill ha. Det sägs att vi fortfarande är alliansfria. Jag har svårt att få det hela att gå ihop, inte minst med tanke på vad som står i Maastrichtfördraget. Där syftar man helt klart till en gemensam försvarspolitik. I svaret står att regeringen menar att man inte kommer att hindra EU att utveckla en gemensam försvarspolitik, om vi blir medlemmar. I Maastrichtfördraget står att VEU skall verka för en integral del av unionens utveckling, att utarbeta och genomföra unionsbeslut och unionsaktioner som berör försvaret. Det står alltså ganska klart i Maastrichtfördraget hur VEU är tänkt att kopplas, och redan nu kopplas till unionen. I Danmark blev det en debatt inte minst när det gällde frågan om säkerhetspolitiken. Det danska folket sade först nej. Efter nya förhandlingar med EG fick man besked om att man inte skulle behöva vara med om ett gemensamt försvar; det gällde även frågan om en monetär union. Varför behövde man ett sådant undantag i Danmark? Man är ju ändå med i NATO. Ändå kände man att man inte ville vara med i en gemensam säkerhetspolitik. Sverige däremot, som har deklarerat sig vara alliansfritt, har inga som helst betänkligheter. Det är litet svårt att förstå. Vad betyder det danska undantaget, som de fick till stånd genom sin andra folkomröstning? Jag vill också ta upp frågan om IEPG och VEAG, som det numera heter. Det är en del av VEU. Jag debatterade detta med försvarsminister Anders Björck i höstas. Som svar på frågan fick jag då veta att Sverige har ett visst utbyte i form av ett utbildningsprogram som finns inom VEAG; det kallas SERA. Även i år kommer personer från Sverige -- både från FOA och försvarsindustrin -- att delta i det programmet. Sverige finns också med i ett råd för att utveckla denna typ av utbildningsprogram. Då har vi ju en fot inne bland allierade stater; i VEU finns europeiska NATO stater. Det är därför svårt för mig att se att vi skulle vara alliansfria. Vi deltar ju aktivt i samarbetet. Vår försvarsindustri blir alltmer inflätad i samarbetet med NATO-staterna. Detta gäller inte minst EUCLID, som Bengt Hurtig nämnde. Det är ju ett program som syftar till att man har gemensam utveckling, produktion och så småningom försäljning av vapen. Man måste se försvarsindustrin som en del av säkerhetspolitiken. Tidigare har vi sagt att vi skall ha en stark försvarsindustri för att kunna vara alliansfria. Vi skulle vara oberoende av andra stater för att kunna ha våra egna vapen. Nu blir det ju inte så, utan tvärtom. Vi går mer och mer in i ett fast samarbete och görs beroende av de andra försvarsindustrierna inom NATO-staterna. Det är svårt för mig att se att vi skulle kunna hävda att vi är alliansfria och kommer att vara det framöver.
Fru talman! Jag hade väntat mig att Bengt Hurtig och Ingela Mårtensson skulle uttrycka åtminstone någon form av glädje över de resultatrika förhandlingarna den 21 december, och någon form av uppskattning och tillfredsställelse över den gemensamma deklarationen. Vi har avslutat det säkerhets och utrikespolitiska kapitlet och har så klart visat Sveriges utrikespolitiska och säkerhetspolitiska målsättningar. De låter sig väl förenas med ett medlemskap i den europeiska unionen. Detta är ju det grundläggande, det alldeles avgörande och väsentliga. Det är som Bengt Hurtigs och naturligtvis också Ingela Mårtenssons inlägg visar: I många organ, organisationer och sammanslutningar pågår i dag en intensiv säkerhetspolitisk debatt, om jag får använda det uttrycket, och även en militärpolitisk och utrikespolitisk. Det har att göra med att vi lever i en ny tid, i ett nytt Europa, att det kalla kriget är över, att blockuppdelningen är över och att många länder känner sig säkerhetspolitiskt hemlösa och vill förstärka sin säkerhet. Det är av intresse för Sverige att i samarbete med de övriga nordiska länderna utsträcka vår stabilitet österut. Det är också av intresse för det västliga samfundet att hjälpa till att utsträcka stabiliteten österut. Därför för vi så många diskussioner och debatter, och därför har vi också fått det nya förslaget om partnerskap för fred, som inte är en allians utan en förtroendeskapande process. NATO har vid sitt betydelsefulla möte i början av januari beslutat att man inte avser att ta in nya medlemmar nu. I stället vill man utforma ett slags förtroendeskapande arbete som berör både fredsskapande operationer och civil kontroll av militären. Icke-spridningsfrågor kan också komma att föras in. Jag vill peka på något mycket väsentligt: I det utrikes och säkerhetspolitiska arbete som bedrivs inom Europeiska unionen och som kommer att utvecklas till ett ännu fastare samarbete, vilket vi från svensk sida välkomnar, står ickespridningsfrågor, nedrustningsfrågor och ESK samarbete mycket högt upp på agendan.
Fru talman! Jag skulle önska att man samarbetade mer om ESK -- inte att man gick in i ett gemensamt försvar eller i militära allianser. Men det tycker jag att vi är på väg emot utan att människor egentligen vet så mycket om det. När det t.ex. gäller samarbetet med försvarsindustrin är det mycket få, även här i riksdagen, som vet vad VEAG är. Det finns ingen riktig upplysning om vad vi håller på med. Man borde ta fler initiativ och föra ut mer information. Nu fick jag bra information när jag debatterade med försvarsministern; det måste jag säga. Han kompletterade dessutom med ett brev efteråt, vilket jag också uppskattar. Det måste till en öppenhet i dessa frågor. Utrikesministern är besviken över att jag inte tycker att förhandlingsresultaten är bra. Det kunde jag kanske tycka om det vore så att vi verkligen kunde fortsätta att vara alliansfria. Då menar jag inte bara fram till 1996. Jag tycker att Sverige även på lång sikt skall vara alliansfritt. Det är viktigt att det finns alliansfria stater också fortsättningsvis. Neutralitet är ett begrepp som uppkom på 1500 talet, och konventionen som reglerar det folkrättsliga i neutrala stater tillkom i Haag 1907. Så detta är inte någonting som är uppknutet till kalla kriget. Om det tidigare fanns motsättningar mellan väst och öst ser man nu hur klyftorna mellan syd och nord ökar. Sverige borde fortsätta traditionen att vara alliansfritt. Därför är jag orolig över vart vi är på väg. Har man tänkt sig att det skall bli folkomröstning 1996 om huruvida vi skall gå med i ett gemensamt försvar? Det måste det väl bli? Det är inte så långt kvar till 1996, då man kommer att ta ställning till det som står i Maastrichtfördraget. Det oroar mig. Om vi skall ha en folkomröstning i slutet av året måste svenska folket veta var vi står i dessa frågor. Vi kan inte säga att detta är något som vi kan garantera på lång sikt om vi redan 1996 befinner oss i en situation där vi skall ta ställning till om vi skall vara med i ett gemensamt försvar. Då har vi redan påbörjat ett starkt samarbete med försvarsindustrin, som jag tycker är en självklar del av säkerhetspolitiken.
Fru talman! I mitt första inlägg ställde jag tre frågor. En fråga var hur vi skulle ha röstat om vi hade varit med i Ministerrådet den 29 oktober då man lade ut detta projekt och sade att EU skulle vidta samtliga åtgärder. Den frågan fick jag inget svar på. Jag frågade också om inte framstegen på nedrustningens och avspänningens område störs av hemliga forskningsprojekt av den här typen och omfattningen. Det har ju t.o.m. EG-parlamentets utrikes och försvarsutskott hävdat. Visst kan man känna glädje över vissa saker. Man kan känna glädje över att det inte står i papperen som gäller utrikes och säkerhetspolitiken att Sverige nu avser att gå med i VEU eller i ett försvarspolitiskt samarbete. Jag kan också känna en viss tillfredsställelse över att utrikesministern den 1 oktober gick ut på ett ärligt och logiskt sätt och sade att vi måste diskutera ett medlemskap i unionen. Det är ju logiskt. Jag fattar det så att de fyra ansökarländerna i sin deklaration helt och utan reservationer säger sig överta de målsättningar som finns i fördraget samt relevanta deklarationer knutna till denna. Rimligen måste deklarationen av den 29 oktober vara en sådan. I så fall har vi anslutit oss till VEU redan. Jag ställde också frågan om vi över huvud taget har någon möjlighet att stå utanför den gemensamma försvarspolitiken. Låt oss anta att vi ansluter oss till någon typ av gemensam försvarspolitik men fortfarande hävdar att vi i någon mening är alliansfria. Det skulle rimligen innebära att VEU eller Ministerrådet inte kan begära att vi skall delta i de militära operationer som EU beslutar om. Hur skall man då agera om det krävs enhällighet för beslutet? Vi har ju lovat att inte hindra EU:s utveckling på försvarsområdet. Det finns en deklaration i Maastrichtfördraget som säger att om man hamnar i minoritet bör man inte hindra enhällighet om sådan krävs. Alltså skall vi rösta mot vår övertygelse i en sådan situation. Hur löser vi det i sådana fall? Skall vi låta bli att delta i beslut som vi inte gillar, t.ex. genom att gå ut och låta det bli enhällighet bara bland de närvarande? Det vore en konstig situation. Det påstås att Irland har valt den lösningen ibland. Detta är över huvud taget inte realistiskt. All logik leder till ett deltagande fullt ut inom den gemensamma försvarspolitiken och sannolikt också i Västeuropeiska unionen. Jag menar, fru utrikesminister, att detta borde klargöras före folkomröstningen.
Fru talman! De grundläggande riktlinjerna för Sveriges utrikes och säkerhetspolitik fastläggs här i riksdagen. Det vet både Bengt Hurtig och Ingela Mårtensson. Min och regeringens uppgift är att följa de riktlinjerna, och det gör vi också. Med all respekt -- många av de frågor som Bengt Hurtig ställer är hypotetiska. Att bli tillfrågad om hur vi skulle ha agerat i en situation om vi hade varit med vid den tiden är med förlov sagt en alltför hypotetisk fråga. När jag lyssnade på Ingela Mårtenssons inlägg undrade jag om hon hade funderat över vilka förpliktelser som en kollektiv säkerhetsordning -- när den en gång har upprättats på det sättet som ju Sverige länge har önskat -- kommer att kräva av oss. Om man önskar en allomfattande europeisk fredsordning, något som mycket länge har legat i linje med svensk utrikes och säkerhetspolitik, och om den fredsordningen skall kunna ha stadga och tänder, så måste man inse att också vi kommer att ställas inför krav och förpliktelser. Det måste vi ha med i det långsiktiga perspektivet. Detta är också ett mycket viktigt mål för svensk utrikes och säkerhetspolitik.
Fru talman! Jag fick svaret att min fråga var hypotetisk. Jag tycker inte att den är särskilt hypotetisk. Det beslut som jag nämnde fattades den 29 oktober. Om vi hade varit medlemmar hade vi varit tvungna att ta ställning till frågan. Om vi blir medlemmar den 1 januari 1995 -- det är inte så långt dit -- blir det mycket snabbt aktuellt att vi måste ta ställning till den här typen av frågor. Självfallet måste man när man utformar en säkerhetspolitisk strategi föra rätt långtgående resonemang om vad som kan hända vid de olika alternativ som övervägs. Självfallet har vi förpliktelser i det internationella samfundet; det har vi genom vårt medlemskap i Förenta nationerna. Ibland märker man att det finns en allmän känsla av att militära allianser är något som ökar säkerheten. Det kan de naturligtvis ibland göra, men det fungerar bara så länge som de allierade är överens. Problemet uppstår när man gör olika bedömningar inom en allians. Jag kan tänka mig -- precis som tidigare i historien -- åtskilliga tillfällen där vi i vårt närområde kan hamna i flera knepiga situationer om vi ingår i en allians. Låt oss säga att Ryssland angriper Baltikum och att vi är med i en allians där vi förpliktat oss att deltaga i gemensamma försvarsåtgärder som innebär att hjälpa Baltikum. Alliansen gör bedömningen att det inte finns någon risk att kärnvapen kommer till användning, medan vi i Sverige har underrättelser som gör att vi bedömer risken som avsevärd. Då föreligger olika bedömningar. Hur skall vi då agera? Om vi är med i en allians har vi högre krav på oss som innebär att vi kan dras in i en sådan militär konflikt, men om vi är alliansfria har vi större möjlighet att stå utanför en sådan konflikt. Det finns en rad sådana situationer som kan uppstå. Sverige har länge haft alliansfrihet och neutralitet. Men det har inte sitt ursprång i någon högre politisk moral i vårt land utan är egentligen ett resultat av det kalla krigets konflikt mellan två militärblock. Vår alliansfrihet och neutralitet är till stor del en följd av det geografiska läge som vi har och som har varit skärningspunkten mellan stormaktsintressen. Man kan ju nu undra om dessa stormaktsintressen försvunnit. Vår politik har gett Sverige ett diplomatiskt och säkerhetspolitiskt kapital som inte får försnillas. Det är viktigt att det i världen finns nationer som kan åtnjuta förtroende och visa självständighet och som kan fungera som medlare i konflikter, nationer som har speciella förutsättningar för att arbeta med konfliktlösningar inom ramen för såväl FN som ESK och andra internationella organisationer. Det behövs annat i världen också än militära muskler.
Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att den militära alliansfriheten består, men Sveriges intresse av att delta i den europeiska unionens utrikes och säkerhetspolitiska samarbete är stort. Sverige kommer att bli en både beslutsam och engagerad medlem.

Fru talman! Ingela Thalén har ställt en rad frågor till mig med anledning av att Arbetsmarknadsstyrelsen vid utgången av innevarande budgetår kan komma att ha kvar stora delar av de resurser som har anvisats till konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Fru talman! Alla tecken säger att den svenska ekonomin nu har vänt. I täten går exportföretagen. Även för de hemmamarknadsbaserade företagen har orderingången ökat. Bakom förändringarna ligger en unikt stor förbättring av den svenska konkurrenskraften. De ansvarsfulla avtalen, en snabb produktivitetsförbättring, sänkta arbetsgivaravgifter samt deprecieringen av kronan har givit det svenska näringslivet ett mycket gynnsamt konkurrensläge. Hushållens förväntningar är med rätta större än på många år. De första konkreta tecknen på en ökning av konsumtionen har visat sig. Som alltid tar det tid innan en vändning i ekonomin fullt ut slår igenom på arbetsmarknaden. Påfrestningarna kommer att vara fortsatt stora under år 1994. Vi kan dock konstatera att antalet varsel om uppsägning liksom konkurser minskar mycket kraftigt och att antalet lediga platser ökar. Vi kan också se hur antalet nyanmälda arbetssökande avtagit markant under hösten. Samtidigt har antalet företagare ökat. Av största betydelse för att på sikt minska arbetslösheten har varit omläggningen av den ekonomiska politiken för att på nytt få fart på tillväxten. Vidare har den snabbt stigande arbetslösheten under de senaste åren bekämpats med aldrig tidigare skådade satsningar på bl.a. arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Sedan budgetåret 1990/91 har åtgärdsvolymen femdubblats. Arbetsmarknadspolitiken har inte, som Ingela Thalén påstår, stått ensam i kampen mot arbetslösheten utan regeringen har även t.ex. genomfört kraftfulla satsningar på landets infrastruktur, stora extrainvesteringar i statliga byggen samt omfattande ökningar inom det reguljära utbildningsväsendet, inte minst inom högskolan. Den snabba ökningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna visar på regeringens målmedvetna ansträngningar att bekämpa arbetslösheten. Vidare har regeringen på kort tid t.ex. infört såväl ungdomspraktik som arbetslivsutveckling, vilket har möjliggjort för arbetsmarknadspolitiken att motverka arbetslösheten långt över vad som har varit möjligt med de tidigare existerande åtgärderna. Som ett exempel kan nämnas skillnaden mellan inskolningsplatserna och ungdomspraktiken. Kort efter mitt tillträde som arbetsmarknadsminister stod det klart att inskolningsplatserna inte alls räckte till för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. De avtalade inskolningsplatserna, som var billigare och inriktade mot näringslivet, fick ingen omfattning. Det fick däremot de mot kommunerna inriktade särskilda inskolningsplatserna som betalades med 105 % av lönen. Denna ökning var dock för liten. Flera kommuner klarade ej av att ta emot 18--19-åringarna. Ungdomspraktiken har, till skillnad mot inskolningsplatserna, levt upp till de krav som kan ställas på en ungdomsåtgärd. Ett betydligt större antal ungdomar har erbjudits praktikplatser över hela arbetsmarknaden. Det största antalet ungdomar återfinns dessutom inom näringslivet. Ungdomspraktiken har även givit arbetsförmedlingarna förbättrade företagskontakter, vilket kommer att underlätta deras arbete nu när konjunkturen vänder. Vidare har ett generellt anställningsstöd, GAS, införts. Syftet med åtgärden är att stimulera arbetsgivarna dels att ersätta det höga övertidsuttaget med nyanställningar, dels att tidigarelägga nyanställningar. Med utgångspunkt i LO:s statistik för industrin år 1992 kan kostnaden för en övertidstimme beräknas till 171 kr mot 96 kr för en ytterligare anställd med GAS. Det innebär att en anställd som arbetar övertid i genomsnitt kostar 78 %, eller 75 kr mer per arbetstimme, jämfört med om en nyanställd med GAS utför arbetsuppgifterna. I dagsläget torde alltså ett företag spara ca 80 kr per arbetad timme genom att byta ut övertid mot normalt arbetstidsuttag. Till detta kan i en del fall dessutom läggas möjligheten till anställning med hjälp av rekryteringsstöd. Nämnas bör även de nyligen beslutade förändringarna av arbetsrätten. Dessa innebär att företagen fått vidgade möjligheter att genom visstids och provanställningar bygga upp en erforderlig kompetens. Detta är särskilt viktigt för de små och medelstora företagen. Slutligen har regeringen tidigare denna dag uppdragit åt AMS att genomföra en bred informationskampanj riktad till arbetsgivarna med syfte att förmå dem att tidigarelägga anställningar. I uppdraget ingår också att informera om möjligheterna att få GAS och rekryteringsstöd samt de förändrade reglerna i LAS. Fru talman! Under de sista månaderna under förra året befann sig fler arbetslösa i åtgärd än någonsin tidigare. Jag ser dock med största allvar på den, i förhållande till anvisade resurser, låga åtgärdsvolymen under första halvåret av innevarande budgetår. Att bedriva arbetsmarknadspolitik med en så stor omfattning som det är frågan om för närvarande är behäftat med en rad praktiska problem. I den nyligen presenterade budgetpropositionen pekade regeringen på den pågående omstruktureringen i kommunerna, och de privata arbetsgivarnas osäkerhet och försiktighet inför framtiden gör det svårt för Arbetsmarknadsverket att i tillräcklig omfattning engagera olika anordnare för olika åtgärder. Vidare medför det stora antalet arbetssökande betydande påfrestningar på arbetsförmedlingens personal. Till detta kan läggas att det efter flera år av lågkonjunktur enligt Arbetsmarknadsstyrelsen börjat bli tyngre att få fram lämpliga åtgärdsplatser hos vissa arbetsgivare. Slutligen har även de mycket låga nivåerna på åtgärderna under månaderna juli, augusti och september år 1993 påverkat medelsförbrukningen. I budgetpropositionen påpekade regeringen vidare att arbetet med att effektivt utnyttja tilldelade resurser för aktiva åtgärder måste intensifieras inom Arbetsmarknadsverket och i samspel med olika aktörer. Rationaliseringsmöjligheter skall tillvaratas. Nytänkande och nya arbetssätt, som ökar åtgärdernas omfattning och effektivitet, måste stimuleras. Här kan även nämnas att det nyligen har skapats en arbetsgrupp som med hög prioritet skall undersöka möjligheterna att förenkla åtgärdsreglerna. Jag kan även nämna att jag för en kort tid sedan deltog i ett möte med Arbetsmarknadsstyrelsens verksledning och länsarbetsnämndsdirektörerna. Vid detta möte försäkrade jag mig om att Arbetsmarknadsverket kommer att göra allt för att medverka till en förbättring av läget på arbetsmarknaden. Resurserna finns där, och Arbetsmarknadsverket kommer under våren att med full kraft arbeta för att beräknad åtgärdsvolym skall uppnås. Fru talman! Jag vill avsluta med att konstatera, att mycket tack vare de strukturella förändringarna som regeringen har genomfört är landets ekonomi på rätt väg. Den ekonomiska återhämtningen kommer också att förbättra arbetsmarknadsläget. I avvaktan på detta har regeringen sett till att arbetsmarknadspolitiken är väl rustad med stora ekonomiska resurser.
Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det var långt, men tyvärr innehåller det inte några svar på de frågor som jag har ställt. Jag skall be att få återkomma till dem under diskussionen. Jag vill börja med att knyta an till den skrivelse som Arbetsmarknadsstyrelsen skickade över till regeringen den 19 november förra året. Där säger AMS att arbetslösheten kommer att öka under 1994, under förutsättning att man får hålla uppe volymerna i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder på ungefär 6 %. AMS gör således bedömningen att det inte är möjligt att nå upp till de av regeringen beräknade volymerna och ber därför att, inom ramen för de pengar man redan har, få använda pengarna på ett sådant sätt att man kan pressa ner arbetslösheten så som regering och riksdag har förutsatt. I regeringens budgetförslag säger man att man räknar med att den arbetslöshet vi hade förra året kommer att bestå 1994 och även 1995. Först efter 1995 kan man se att arbetslösheten pressas tillbaka. Socialdemokraterna har lagt fram ett program här i riksdagen med ett antal konkreta förslag, som innebär att vi kommer att pressa tillbaka den öppna arbetslösheten, i år ner mot 7,3 % och 1995 ner mot 5 %. Vi gör det dessutom med ett budgetsaldo som är starkare än regeringens. Jag har i min interpellation ställt fem mycket enkla och konkreta frågor. Med de resurser som arbetsmarknadsministern har till sitt förfogande borde han ha kunnat ge svar på dessa frågor. Som ordförande i arbetsmarknadsutskottet är jag djupt oroad över den nonchalans som ministern visar upp. Ministern svarar över huvud taget inte på t.ex. frågan hur mycket pengar man räknar med att det kommer att gå åt till kontantstöd för 1994. Jag får inte heller något svar på frågan hur mycket pengar AMS beräknar att ha kvar detta budgetår. Vi fick den informationen i Aktuellt i TV i går. Eftersom det som AMS generaldirektör då sade inte tillbakavisades av ministern utgår jag från att uppgiften är korrekt. På de frågor som jag har ställt om regeringen är beredd att vidta åtgärder så att AMS når upp till de mål som riksdagen och regeringen har satt upp svarar ministern helt frankt: Nej, det är regeringen inte beredd att göra. Regeringen tänker inte heller vidta några åtgärder för att ge AMS möjlighet att använda de pengar som redan har anvisats till insatser för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Ministern sade i Aktuellt i går, att eftersom riksdagen genom sina beslut har satt en gräns för vad AMS skall göra kan regeringen inte nu ta några initiativ. Jag vill då fråga Börje Hörnlund: Vad menar ministern med det här? Arbetsmarknadsutskottet tog i december förra året ett initiativ för att ge AMS en del av de pengar som man hade begärt. Socialdemokraterna ville gå ännu längre, men de borgerliga partierna och Ny demokrati enades om 600 miljoner kronor extra. Detta gjorde man därför att regeringen inte tog något initiativ i november och december förra året. Jag hävdar att regeringen och Börje Hörnlund genom sitt sätt att hantera arbetsmarknadspolitiken har försvårat för de arbetslösa på ett utomordentligt besvärande sätt. Det finns pengar. Det finns förslag om hur pengarna skulle kunna användas. Men Börje Hörnlund sitter inte bara med armarna i kors, utan han stoppar också de initiativ som skulle kunna ge 30 000 arbetslösa ytterligare sysselsättning. Arbetsmarknads och Boverket har nämligen i sin redovisning beskrivit att 1,4 miljarder i stimulans till reparation, ombyggnad och tillbyggnad skulle kunna ge 16 000 öppet arbetslösa sysselsättning. Eftersom man har dubbelt så mycket resurser kvar, skulle det innebära att nästan 30 000 kunde få arbete -- om regeringen och Börje Hörnlund var beredda att släppa fram dessa initiativ. Det här är den fruktansvärda sanningen, i ordsvallet i interpellationssvaret. Nu tycker jag att Börje Hörnlund skall återkomma i denna debatt och klart och konkret svara på de frågor som jag inte har fått svar på i interpellationen, nämligen dessa: Hur mycket pengar räknar regeringen med att det kommer att gå åt i kontantstöd under 1994? Hur mycket resurser kommer AMS att ha kvar i 1993/94 års budget? Är ministern ändå inte beredd att ge ytterligare 30 000 arbetslösa möjlighet till arbete med hjälp av de pengar som redan finns?

Fru talman! Arbetsmarknadsministern säger att alla tecken tyder på att den svenska ekonomin nu har vänt. Allt går tydligen bättre. Jobben strömmar in, även om det kanske inte är fråga om någon strid ström. Hur kan man då begära samma anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder för nästa budgetår? I år har man ju inte gjort av med ens hälften. Vid årsskiftet 1993/94 hade man av 28 miljarder förbrukat 25 %. Det är 7 miljarder. Nu återstår sex månader av detta budgetår. ALU-verksamheten, som är en sistahandsåtgärd, ökar och skall öka enligt planerna. Utgifterna för denna verksamhet finansieras över Arbetsmarknadsfonden. Ungdomspraktiken kommer att kosta mindre för staten, och den passiva arbetslösheten ökar. Därför minskar statens utgifter. Ändå har man mage att begära samma anslag. Är det regeringens mening att man skall satsa extra på ROT-åtgärder, som de tidigare talarna har frågat om? Även jag anser att det finns ett stort behov. Skolor som är dåliga i det här landet behöver renoveras. Vatten och avlopp behöver renoveras. Vi skulle kunna sätta in otraditionella åtgärder för att få ut folk i arbete. I mitt hemlän finns det t.ex. ett livsfarligt avsnitt på E 4:an mellan Söderhamn och Hudiksvall. Där har tre personer dött under julen. Det har varit många olyckor. Det finns pengar att sätta in för att få folk i arbete, men det händer ingenting. Precis som interpellanten är jag väldigt intresserad av att få svar på frågorna om varför man inte lyckas använda sig av de anslagna pengarna när vi har denna kolossala arbetslöshet. Vidare skulle jag vilja ifrågasätta AMS kompetens. AMS och Arbetsmarknadsverket har ju kritiserats kraftigt av olika instanser. Det finns pengar, hur mycket som helst. Det finns arbetslösa, och det finns en arbetsmarknad. Borde man då inte ställa högre krav också på att AMS verkligen aktivt arbetar för att få ut folk i åtgärder? Någonting som vi vet är vanligt förekommande är att jobba svart. Det får man nästan inte säga i den här kammaren. Här talas det mycket tyst om detta. I en lång serie i Aftonbladet i höstas tog man dock upp det utbredda problemet med svartjobb. Det måste vi försöka minska. Nu håller AMS på att utreda detta. Jag har i arbetsmarknadsutskottet krävt att någon objektiv person skall utreda akassefusket. Någonting som arbetsmarknadsministern skulle kunna göra på en gång vore att ge arbetsförmedlingen större resurser för att komma åt dem som fuskar, dem som får akassa och samtidigt jobbar svart. I höstas eller somras arbetade man i Dalarna för att komma åt människor som var sjukskrivna och samtidigt arbetade. Man tillsatte helt enkelt en kontrollant. På kort tid fick man bara i en enda kommun i Dalarna in flera miljoner kronor. Det är klart att detta fusk inte är kolossalt utbrett, men man borde göra någonting för att komma åt det. Jag vill först och främst ha reda på varför man har begärt så mycket pengar. Sedan vill jag ha svar på frågorna om AMS kompetens och om akassefusket. Jag önskar också få svar på de frågor som Ingela Thalén har ställt och som ministern inte har besvarat.
Fru talman! Jag tror inte att det finns skäl att ifrågasätta kompetensen. Jag vill ifrågasätta viljan hos regeringen att åstadkomma lösningar på det gigantiska problem som arbetslösheten utgör. Det har nu gått tio veckor sedan AMS slog larm om situationen och ville använda pengarna på ett mer effektivt sätt och få ett regelsystem som gör detta möjligt. Vi hade en debatt här i mitten av december då jag ställde frågan om hur det går med AMS framställan. Vi fick inget svar. Det har gått sex veckor sedan dess, och vi har fortfarande inte fått något svar. Jag ansluter mig till dem som här har efterlyst svar. Det sämsta av allt är att man inte får något som helst besked. Det innebär en stagnation i ROT programutvecklingen. Att det finns behov vet vi. Jag fick i dag en tidskrift från Byggentreprenörerna, där det pekas på att man räknar med att ombyggnadsvolymerna faller med hela 35 % under hela 1994. Det framgår av artikeln att behoven är gigantiska. Nu hänvisar Börje Hörnlund till en vändning i ekonomin. Men det alarmerande är att sysselsättningen inte har vänt. Där fortsätter nedgången, framför allt i byggnadsverksamheten. Då undrar man: Varför får AMS inte använda pengarna för ombyggnadsverksamhet, reparationer och tillbyggnader, som det finns ett skriande behov av att göra nu i lågkonjunkturen då det finns medel? Varför vill arbetsmarknadsministern förhindra AMS från att utnyttja tillgängliga medel, som är anvisade av riksdagen, samtidigt som han stillatigande, tyst och passivt åser att arbetslösheten är på svindlande höga nivåer? Nu säger Börje Hörnlund att det har börjat gå tyngre att få fram lämpliga åtgärdsplatser hos arbetsgivarna. Det är ingen ursäkt. Arbetsmarknadsministern har medverkat till att det går tyngre också inom AMS verksamhet med att få ut människor i aktiva åtgärder, framför allt utbildning. AMS skrev i mitten av november: ''Det senaste årets förändringar av nivån för bidragen har negativt påverkat åtgärdsvolymerna. Det gäller t.ex. beredskapsarbeten och utbildningsbidrag med lån. Det finns också i viss mån en ''konkurrens' mellan de enskilda åtgärderna, t.ex ALU, ungdomspraktikplatser och beredskapsarbeten, som påverkar volymerna.'' Det här är åtgärder som regeringen själv är skyldig till. Nu ville AMS i november pröva andra vägar. Men det fick man inte för regeringen, och frågan är varför. Avslutningsvis säger Börje Hörnlund i sitt interpellationssvar att han har försäkrats om att AMS kommer att göra allt för att medverka till en förbättring av arbetsmarknaden. Man skall arbeta med full kraft, heter det. Min undran är: Har inte AMS arbetat med full kraft? Vad är det som skall förändras? Är det här uttryck för ett misstroende mot AMS hittillsvarande verksamhet? Jag tycker det vore välgörande att få besked om detta. På vad sätt skall AMS nu kunna spänna musklerna ytterligare för att med nuvarande regelsystem förändra situationen radikalt, när man av regeringen inte tillåts att ändra regelsystemet och pröva nya metoder? Jag vill också anknyta till vad Hans Andersson sade om utbildningsvikariaten. Jag noterar att regeringen där har infört ett tak. Nu slår man i det taket. Men ännu mer anmärkningsvärt är att regeringen föreslår att det taket, som är på 1 miljard för närvarande, skall sänkas till 684 miljoner nästa år. Det betyder att det blir ännu färre utbildningsvikariat. Det är faktiskt en verksamhet där man nu har lyckats få till stånd en viss ökning av efterfrågan. Men då sätter regeringen ett lägre tak. Det måste innebära att den medvetet begränsar en väldigt viktig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, som i hög grad medverkar till att öka kompetensutvecklingen. I en uppåtgående konjunktur är det väl knappast någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd som är så bra och så angelägen som just kompetensutveckling?
Fru talman! Det är nu ungefär en månad sedan vi i ett par dagar diskuterade de här frågorna i denna kammare. Då skulle socialdemokraterna rädda Hela hösten har jag mött demonstrationer anordnade av socialdemokrater och LO. Vi socialdemokrater återför arbetslöshetsförsäkringen till 90 % och vi tar bort karensdagarna, sade man. Socialdemokraterna har egentligen rakt upp och ned lurat människor. Det var tur att demonstranterna fick resan hit betald och traktamente för att bära alla dessa skyltar. Jag tycker uppriktigt sagt att socialdemokraterna skall visa litet ödmjukhet. Egentligen härrör Sveriges problem till fullo från senare delen av 1980-talet och beror också delvis på internationell lågkonjunktur. Ni uppträder ungefär som Castro som lät tideräkningen börja vid revolutionen 1959. Ni börjar er tideräkning den 4 Då gick allt åt fel håll. I september 1991 varslades 6 600 personer i industrin. Nu har det vänt. I december 1993 var det bara 1 200 personer som varslades. Det är bara en femtedel av det antal som varslades under er sista månad i regeringsställning. Trenden för lediga platser är likadan. Det är faktiskt så att alla kurvor, hur man än letar, gick alldeles åt fel håll under senare delen av er regeringstid. Det här är ungefär som ett snöskred som man ställs för att ta emot. Det görs inte utan vidare, utan det tar tid att stoppa skredet. Låt mig då notera att alla kurvor nu är på väg upp. Men det är en lång väg tillbaka som egentligen skulle kräva en annan opposition än den socialdemokratiska. Det är faktiskt så att det här måste ske i ordinarie sektor. Signalerna om framtidstro som man ger till näringslivet, till de små och medelstora företagen, är utomordentligt viktiga. Där ger Socialdemokraterna fel signaler. I dag är byggkostnaderna ungefär 30 % lägre än vad de var när de var som högst. Räntan är lägre än på många år. Mitt råd är: Passa på att investera nu! Det är viktigt. I det här skedet är det också väldigt viktigt att Arbetsmarknadsverket till fullo går ut till företagen med budskapet attt byta ut övertiden, jobba med rekryteringsstöd och liknande. Georg Andersson frågade om AMS och länsarbetsnämnderna. Jag talade med en länsarbetsnämndsdirektör i morse. När sammankomsten avslutades, sade han att alla var eniga om att man skulle ta i, eftersom det finns mycket att göra med det åtgärdspaket som föreligger. En anledning till att Arbetsmarknadsverket har stora pengar i dag är den utomordentligt låga volymen under juli, augusti och september. Då uppstod mycket stora överskott. Det beror väl på att man behövde hämta sig litet grand, men det beror också på att det fanns regler som innebar nedskärningar i ungdomspraktiken m.m. Det får vi lära oss att hantera litet annorlunda till ett annat år. Hur mycket pengar finns det och hur mycket kommer att gå ut i kontant arbetslöshetsunderstöd? Ja, det beräknar regeringen med jämna mellanrum och lägger fram för riksdagen. Avgörande är litet grand om Arbetsmarknadsverket orkar arbeta upp sina resurser. Mitt krav på Arbetsmarknadsverket är att man skall göra allt för att orka arbeta upp sina resurser. Hur mycket pengar är kvar? Ja, det beror litet grand på hur man orkar med detta under våren. Det går inte att säga det exakta krontalet för vare sig det ena eller det andra. När det gäller ROT-framställningen tog, som alla här har sagt, riksdagen över genom sitt beslut om de 600 miljonerna. Svaret till Arbetsmarknadsverket är alltså: För närvarande bereds ingenting annat än det som riksdagen har sagt.

Fru talman! Vad går åt? Ja, det beror på, säger arbetsmarknadsministern. Men enligt AMS beräkningar kommer man i alla olika prognoser för sina konjunkturåtgärder att ha kvar ungefär 10 %. Återigen verifierar arbetsmarknadsministern, utan att ens säga någonting, det som sades i Aktuellt i går: Ungefär 2,6 miljarder kronor kommer att vara kvar det här budgetåret. AMS har visat på hur man kan avända de resurserna, de medlen. Jag vill hänvisa till den skrivelse som AMS och Boverket gemensamt skickade till regeringen den 23 november förra året.

Socialdemokraterna har pekat på vad som borde göras. Andra partier i riksdagen har också gjort det. Arbetsmarknadsministern verifierar själv här att riksdagen fick ta över när det gällde reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Riksdagsledamöterna i de borgerliga partigrupperna fick alltså göra det som regeringen borde ha gjort som ett svar på Den här debatten visar ännu en gång att Börje Hörnlund inte har vare sig kontroll över det fögderi som han är satt att vårda eller vilja att kontrollera vad som händer i fögderiet. Det finns medel att använda. Det finns viktiga behov att tillgodose. Det finns arbetslösa som behöver jobben. Men detta stoppas av Börje Hörnlund. Jag tycker att det är ett mycket märkligt sätt att använda de resurser som står till förfogande. Vi har fler arbetslösa än vi borde ha, t.o.m. med en borgerlig regering. Detta är den slutsats som måste dras av Börje Hörnlunds svar.

Fru talman! Arbetsmarknadsministerns uppträdande och agerande är närmast beklämmande i den här situationen. Hundratusentals människor går ju arbetslösa. Byggarbetslösheten överstiger 50 % i vissa län. Det finns objekt att ta itu med. Det är omvittnat av alla. Det finns också pengar hos AMS. Dessutom tycker en enig styrelse och verksledningen på AMS att man nu borde tillåtas använda en del av de här pengarna för att stimulera ROT-projekt i fråga om bostadsbyggandet. I den situationen är arbetsmarknadsministern passiv. Han svarar inte. När han tvingas uppträda i kammaren flyr han till en falsk historieskrivning av 80-talet. Den berömda svarta boken tas fram. Den har vi sett vid alla arbetsmarknadsministerns framträdanden när han har ett koncept, inövat sedan länge, för att tala om att allt elände som nu drabbar människor beror på Socialdemokraternas politik på 80-talet. Ingenting tycks bero på regeringens agerande nu. Jag noterade för en tid sedan att Centerns partiordförande skröt med att regeringens ledamöter ägnade nätter åt att diskutera allvarliga och svåra frågor i regeringskansliet. Vi gör det inte för nöjes skull, sade han. Arbetsmarknadsdepartementet ägnat någon natt åt att diskutera arbetslöshetssituationen? Alla kurvor pekar uppåt, säger arbetsmarknadsministern. Men nog har väl arbetsmarknadsministern sett kurvan över arbetslösheten. Den kurvan är inte positiv. Arbetslösheten ligger ju kvar på en skrämmande hög nivå. Det är klart att arbetsmarknadsministern på sätt och vis har rätt: Det krävs en annan opposition, därför att det krävs en annan regering. När det blir en annan regering blir det ju en annan opposition. Det är ändå regeringen som måste regera landet. Om de förslag som vi har lagt fram i opposition hade tillvaratagits hade situationen varit bättre. Men problemen hade inte varit lösta. ''Mitt råd är, passa på och investera!'' säger arbetsmarknadsministern nu. Det är ett allmänt råd till marknaden. Men var finns regeringens aktiva insatser i form av stimulanser? Nu tar vi i, säger man på AMS. Det är vad arbetsmarknadsministern vill trösta oss med. Man har tagit i med fulla krafter på AMS under de här två tre åren. Jag har stort förtroende för de tjänstemän som arbetar inom AMS. Jag tycker att det är snudd på misstroende från arbetsmarknadsministerns sida när han gör gällande att om man bara spänner musklerna litet till kan man förbättra situationen inom AMS.
Fru talman! Jag såg inte på Aktuellt i TV i går. Där sade man tydligen att det förmodligen skulle vara 2,6 miljarder kvar vid budgetårets slut. Det tror jag är mycket lågt räknat. Snarare torde det röra sig om 6--7 miljarder. Facit får vi väl inte förrän i vår. Men jag skulle fortfarande vilja ha svar på de frågor jag ställde. Den första gällde varför man har begärt samma anslag, när man uppenbarligen har kolossalt svårt att göra av med de pengar som budgeterats för det här året. Varken ALU eller ungdomspraktiken kommer att belasta detta konto. Den frågan vill jag ha svar på. Jag frågade också om kraven på AMS kompetens att aktivera är tillräckliga. Vidare frågade jag vad man skall göra för att komma åt svartjobben. Jag skulle vilja be ministern att vara vänlig och svara på de här frågorna. Jag skulle även vilja veta vilka otraditionella insatser ministern ämnar göra för de resterande pengarna. Jag håller fullständigt med om att man måste sätta in dem i ROT-åtgärder. Man kan restaurera vägar. Det finns mängder av små vägar i Norrlands inland som behövs för att t.ex. massaindustrin skall kunna frakta timmer till kusten. Där kunde man sätta in resurser. Man har ju uppenbarligen pengar över. Jag tycker att det är upprörande att man inte använder sig av dem.

Fru talman! Vi fick ändå ta över, Georg Andersson, när precis allt gick rakt ner. På två år har alla kurvor vänt. Alla seriösa debattörer vet att det tyvärr tar litet tid att återgå till en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Men detta är det övergripande målet. Det jag menar med en liten aning självkritik, inte mycket, är att det som var hela klokheten för en månad sedan, att sänka momsen med 5 %, nu är borta. Då man ville öka budgetunderskottet med ytterligare ca 40 miljarder, lägga på 7 miljarder mer till rekryteringsstöd, när Arbetsmarknadsverket till fullo gör upp runt 50-procentsnivån, fast de har rätt att gå till 65 %, då ville ni gå upp till 80 %. Jag skulle inte kunna vara lika nöjd om jag satt på er stol. Med kommunerna träffar Arbetsmarknadsverket nu avtal efter avtal. Man har nog gjort insatser för i runda tal ett par miljarder kronor. Där sker väldigt mycket via kompetensutveckling. Det är inget dåligt arbete att få vikariera på ordinarie tjänst under den tid detta sker. Det är utan tvivel en fullgod verksamhet. Att det uppstår en liten brist i utbildningsvikariatens ena del är ett problem som kommer att lösas. Ni påstår också att det inte går bra att ta ut en liten avgift i ungdomspraktiken. Förra veckan träffade jag 15 ungdomsförmedlare, som var samlade i ett län. De sade att det går alldeles utomordentligt bra. De var fyllda av goda förhoppningar. Dessutom använder ni er tid till att skälla ner en mängd åtgärder. Det råkar vara de åtgärder som leder till flest jobb efteråt. Tänk om ni kunde kosta på er att positivt vara med och arbeta för åtgärderna. Då skulle vi ha lättare att få upp volymerna. Det kommer nu att satsas pengar på att informera arbetsgivare, och därmed hela svenska folket, om ungdomspraktik, ALU-möjligheter samt kombinationen övertid och sänkta arbetsgivaravgifter i form av GAS. Min sammanfattande bedömning är att framför allt den socialdemokratiska politiken leder till färre ordinarie jobb. Jag är inte riktigt säker på att man når högre med tillfälliga AMS-arbeten heller. Jag tycker inte att det är något fel -- när man lånar motsvarande 60 000--70 000 per arbetande i vårt land på ett enda år och följande år skall betala 20-- 25 miljarder ytterligare i ränta på det -- att man eftersträvar att få ut så mycket som möjligt av olika arbetsmarknadsåtgärder. Det är inget önskemål att kasta ut 7 miljarder till på ett rekryteringsstöd, när man inte får ut ett enda dugg mera av det hela. Sådant borde leda till litet självkritik. Jag besöker också arbetsförmedlingar. Jag får signaler om att en hel del av dem är på väg att arbeta upp sin kvot. När de hör att det inom Arbetsmarknadsverket kanske finns något att omfördela säger de: Kan vi då få mer? Det är den processen som jag vill ha i gång. Det är jobbigt att ha så stor procent av folket utanför ordinarie arbetsmarknad. Det finns gränser för vad Arbetsmarknadsverket orkar med. Jag hoppas att det en tid till går att ta i så att man kraftigt kan minska den öppna arbetslösheten, men jag vet inte. Det beror på hur olika kommuner och olika små arbetsgivare ställer upp. 5 000. Det är en mycket bra trend. Detta innebär att det också är färre som kommer utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Jag kan med anledning av inläggen om arbetsmarknadsutbildning också trösta med att säga att den på tre dagar ökade med över 3 000 platser och nu är uppe i ca 60 000.
Fru talman! Börje Hörnlund återkommer ständigt till debatten om att det är socialdemokraterna som är ansvariga för de 600 000 som är arbetslösa i dag. Återigen -- efter lika många gånger -- vill jag tala om att Socialdemokraterna hade påbörjat och tillsammans med några partier i riksdagen genomfört ett antal åtgärder. Om inte den borgerliga regeringen hade fört en högkonjunkturpolitik, skulle vi ha varit mycket bättre rustade i dag än vi nu är. Den borgerliga regeringens högkonjunkturpolitik gjorde att ekonomin störtdök redan de första månaderna hösten 1991. Nu talar vi, Börje Hörnlund, om det innevarande årets medel, 2,6 eller 3,5 miljarder kronor. Det är inte nog med detta. Enligt det förslag som regeringen nu har lagt fram håller ni inne över 2 miljarder också i årets budget. Detta gör ni trots att redovisningen av anslaget visar att man inte når upp till mer än drygt 30 % när det gäller anslag för beredskapsarbete och rekryteringsstöd. Man når inte upp till mer än 6 % när det gäller högskolepraktikanter, knappt 5 % när det gäller bidrag till utbildning i företag, osv, sammantaget bara 27 %. Börje Hörnlund säger här att det finns gränser för vad AMS orkar med. AMS har ju visat på att man orkar med ett antal åtgärder, men regeringen säger nej till den åtgärd som AMS har påpekat borde kunna vidtas. Hörnlund återigen en möjlighet att svara: Vad är prognosen för kontantstödet innevarande år? Förra året utgjorde utbetalningarna 42 miljarder och budgetmedel till AMS 28 miljarder, dvs. nästan dubbelt så mycket i kontantstöd. Börje Hörnlund vill hålla inne 2 miljarder i årets budget. Vad är Börje Hörnlund och regeringen ute efter? Först håller man inne 2,6 miljarder, sedan ytterligare 2 miljarder. Vad är det, Börje Hörnlund, som skall finansieras med dessa medel? Är det en händelse som ser ut som en tanke att det s.k. miljarder? Använd resurserna till att öka kompetensen, använd resurserna till investeringar i kommunerna, sade Hans Andersson. Jag delar denna uppfattning. Den passiva politiken har tagit över den aktiva. Kontantstödet har blivit det dominerande inslaget i svensk arbetsmarknadspolitik. Börje Hörnlund administrerar en arbetslöshet som vida överstiger de 6 % han själv en gång satte gränsen vid. Detta är inte acceptabelt. Jag delar Georg Anderssons uppfattning, att det behövs en annan regering. Därmed får vi också en annan opposition.

Fru talman! Ingela Thalén nämner att 2,6 miljarder hålls inne. Hon menade väl att AMS av erhållna medel inte gör av med 2,6 miljarder. Pengarna hålls alltså inte inne av regeringen. Som bekant har Arbetsmarknadsverket stor frihet att prioritera mellan olika åtgärder. Det meddelades mig på den nämnda konferensen att t.ex. bidrag för att starta eget, som var högt prioriterat i innevarande års budget, troligtvis kommer att fördubblas. Det kan Arbetsmarknadsverket göra med egna prioriteringar. Däremot är det riktigt att 1,9 miljarder tills vidare hålls inne och inte läggs ut på Arbetsmarknadsverket. Jag kan garantera Ingela Thalén att det inte har någonting med vårdnadsbidraget att göra. Det gäller att hitta bästa möjliga verksamhet att använda medlen till. Jag är icke beredd att ange någon exkat summa när det gäller kontantstödet. Det beror faktiskt en del på hur Arbetsmarknadsverket orkar öka verksamheten, hur konjunkturutvecklingen blir. Jag är för egen del rätt övertygad om att olika prognosmakare gör en del felbedömningar. Det går bättre och snabbare i en uppgångsfas än vad man bedömer. Här får man höra att det just inte är några åtgärder på gång, när vi har långt mer än någon gång tidigare. Det kom till bara i fjol höst 90 000 nya utbildningsplatser. Här har vi litet med den socialdemokratiska matematiken att göra. Socialdemokraterna gick ut och sade att de ville ha fler. 50 000 gymnasieplatser skulle det bli. Vi sade: Det når man inte. Det visar sig i facit att det blev ungefär hälften. Om man gör summeringen på ämnesområde efter ämnesområde på det här sättet, kan man utåt framstå som handlingskraftig. Men det finns ingen verklighet bakom siffrorna. Jag kan säga till Vänsterpartiet att faktum är att siffrorna inte ändras varje månad, som det stora partiet gör, och det är väl bra. 2 miljarder kronor var det belopp som AMS ledning och länsarbetsnämndsdirektörer redovisade att de var på väg att få fram tillsammans med kommuner och landsting. Man var mycket offensiv, och det är väl bra.

Fru talman! Bo Bernhardsson har frågat mig bl.a. om jag är beredd att ta tillbaka det näringspolitiska initiativet från Arbetsmarknadsdepartementet. Frågan är framställd mot bakgrund av att Bo Bernhardsson anser att Näringsdepartementet har bedrivit en nedrustning, samtidigt som Arbetsmarknadsdepartementet har vidtagit näringspolitiska åtgärder. Jag vill först erinra om att regeringen är ett kollektiv med ett samlat ansvar för den förda politiken. Förslag från regeringen läggs fram efter erforderligt samråd mellan berörda statsråd och departement. Dessutom är det viktigt att betona att regeringens grundläggande näringspolitik koncentreras på generella åtgärder, i syfte att förbättra näringsklimatet, släppa fram privata initiativ och få fart på bl.a. nyföretagandet. Den förda småföretagspolitiken liksom näringspolitiken i övrigt omfattar skilda områden och medför insatser av många olika departement. Inom Finansdepartementet bereds frågor om bl.a. Arbetsmarknadsdepartementet handläggs frågor om t.ex. arbetsrätt och regionalpolitik. Utbildnings och forskningsfrågorna faller i huvudsak inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde. På Näringsdepartementet handhas en rad företagsfrågor -- både frågor av mer generell karaktär såsom främjande av konkurrens, avregleringar, vissa FoU-frågor och frågor om mer riktade insatser till grupper av företag, t.ex. En rad åtgärder har vidtagits på dessa olika områden. Som exempel kan nämnas att skatter och avgifter för företagen har sänkts med ca 40 miljarder kronor. På områden som arbetsrätt och offentlig sektor har riksdagen beslutat om åtgärder som skall leda till avreglering och förbättrad konkurrens. För att förbättra möjligheterna för de små företagen att få tillgång till riskvilligt kapital har regering och riksdag genomfört flera förändringar. Hela 6,5 miljarder kronor har tillförts bl.a. nya riskkapitalbolag med uppgift att förstärka små och medelstora företags kapitalbas. Ett system med s.k. nyföretagarlån har införts efter tysk förebild. Vidare har riksdagen nyligen beslutat att utvecklingsfonderna skall ersättas av utvecklingsbolag, vilket kommer att bidra till en effektivare rådgivning och finansiering av småföretagen i olika delar av landet. En tidigare beslutad indragning av fondernas finansieringsresurser har stoppats. På grundval av regeringens forskningsproposition våren 1993 har Närings och teknikutvecklingsverket inlett flera särskilda FoU-satsningar som rör små och medelstora företag. Därutöver aviseras i 1994 års budgetproposition olika åtgärder för att främja innovationer. Bo Bernhardsson har i sin interpellation koncentrerat sig på vissa riktade insatser som vidtagits efter beredning av just Arbetsmarknadsdepartementet. Det gäller bl.a. regionalpolitiska insatser för att stödja företag med ca 2 miljarder kronor per år och starta-eget-bidrag med ca 0,5 miljarder kronor per år liksom en rad andra, mindre kostsamma projekt som ofta innebär ett samarbete mellan de näringspolitiska organen och Arbetsmarknadsverket. Men sådana åtgärder utgör således en mycket begränsad del av allt som gjorts för att stimulera företagen under de senaste två åren. Det finns dessutom två speciella skäl till att en rad regeringsförslag som berör små och medelstora företag under senare tid har beretts och lagts fram på initiativ av Arbetsmarknadsdepartementet. För det första flyttades ansvaret för de regionalpolitiska frågorna hösten 1991 över från det dåvarande industridepartementet till Arbetsmarknadsdepartementet. För det andra har Sverige gått igenom en djup lågkonjunktur med betydande arbetslöshet som följd, vilket har krävt extraordinära insatser. Jag kan dock inte hålla med Bo Bernhardsson om att näringspolitiken har rustats ned. Den har tvärtom rustats upp men samtidigt ändrat karaktär.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för det svar som jag har fått av näringsministern. Nu innehöll svaret knappast några stora överraskningar. Näringsministern håller alltså inte med mig om att näringspolitiken i Sverige har rustats ned, och det hade jag inte väntat mig heller. Han hävdar i stället att den har rustats upp men att den, som ministern uttrycker det, samtidigt har ändrat karaktär. Detta tolkar jag så att näringsministern kanske ändå ville ha sagt att det kan vara svårt att känna igen upprustningen i näringspolitiken som just näringspolitik på grund av att den har ändrat karaktär. Så är det alldeles säkert. Jag tror nämligen inte att det finns många i det här landet som är beredda att hålla med om den beskrivning som innebär att näringspolitiken har rustats upp under Per Westerbergs tid. Själv tror jag inte heller att detta att man inte är beredd att skriva under på den beskrivningen beror bara på att det är svårt att känna igen den och på att politiken har ändrat karaktär. När näringsministern tillträdde deklarerade han omedelbart att staten helst inte skulle bedriva någon näringspolitik i form av s.k. selektiva åtgärder. I stället skulle man förlita sig på marknaden och marknadens självläkande krafter. Dessa skulle klara av t.ex. riskkapitalförsörjningen. Utgångsbudet från näringsministern var att utvecklingsfonderna skulle avvecklas. Statens insatser på det området och även på andra områden via NUTEK och näringspolitiska organ skulle bantas och minimeras. I stället skulle marknaden få ökat svängrum. Detta var -- och det är noga att märka -- i ett läge då Sverige var på väg in i en synnerligen svår lågkonjunktur och industrikris. Man kan dock konstatera att näringsministern har genomfört sin och Moderaternas politik så långt han har förmått. Men det finns ju också andra krafter i regeringen och dessutom en verklighet utanför kanslihuset, vilken bl.a. har gjort att han inte har nått ända fram när det t.ex. gäller att lägga ner utvecklingsfonderna. Genom att framställa denna interpellation har jag velat peka på det absurda i att samtidigt som denna nedrustning har skett när det gäller selektiva näringspolitiska insatser har någonting som är mycket likt selektiva näringspolitiska insatser byggts ut inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Näringsministern själv nämner starta-egetbidragen, som alltså uppgår till 500 miljoner kronor. Enbart denna åtgärd motsvarar mer än hela den summa som samtliga utvecklingsfonder har till sitt förfogande för sin rådgivningsverksamhet. Man kan fråga sig hur stor den arbetsmarknadsinsats skulle ha behövt vara om Westerberg skulle ha lyckats med att lägga ned utvecklingsfonderna. Detta är bara en av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som länsarbetsnämnderna nu bedriver och som till förvillande likhet faktiskt ser ut som näringspolitik. Länsarbetsnämnderna driver uppfinnarverkstäder, men inom Näringsdepartementets område har näringsministern och riksdagens majoritet bestämt sig för att skära ner stödet till uppfinnarna. Ännu i dag har man inte lämnat något förslag om hur stödet till uppfinnare skall ökas eller hur det som kallas innovationsprocessen skall stärkas. Inom ramen för arbetsmarknadspolitiken bedrivs dessutom certifieringsprojekt med sikte på att hjälpa små och medelstora företag med att leva upp till de krav som ställs i ISO 9 000. Det bedrivs projekt med lokala teknikattachéer. Det bedrivs utbildning av marknadsförare, exportrådgivningsverksamhet, projekt som syftar till att få ut fler civilingenjörer till små och medelstora företag, m.m. Jag måste erkänna att till en del är detta naturligt, eftersom arbetsmarknadspolitiken och länsarbetsnämnderna har till uppgift att erbjuda meningsfulla åtgärder för arbetslösa civilingenjörer och tekniker, och sådana finns det ju många av i det borgerligt styrda Man måste dock fråga sig om huruvida omfattningen på denna verksamhet är rimlig. Den framstår onekligen som en nästan overklig paradox mot bakgrund av att de reguljära näringspolitiska instrumenten samtidigt har försvagats.

Man har envist sagt nej till att stimulera hemmamarknaden och man har konsekvent rustat ner just de selektiva insatser som jag anser vara själva näringspolitikens kärna. I stället har man valt att låta AMS och länsarbetsnämnderna bedriva och bygga ut något som liknar selektiv näringspolitik.
Fru talman! Jag blir ganska upprörd när jag hör uppgifter om att vi skulle vilja lägga ner utvecklingsfonderna. Varken någon enda motion som jag tidigare har varit med om att skriva under eller regeringen har syftat till detta, utan vi vill reformera utvecklingsfonderna och göra dem effektivare och mer slagkraftiga. Det är alltså inte ett sant påstående som Bo Bernhardsson gjorde i sitt inlägg. Det är riktigt att vi inom näringspolitiken inte bedriver någon sysselsättningspolitik, utan vi försöker stärka det svenska näringslivet så, att det skall bli konkurrenskraftigt, kunna expandera och ha förmåga att bära upp den svenska välfärdsstaten. Detta gör vi framför allt inte genom konsumtion utan genom investeringar i framtiden, i forskning och utveckling, i kompetensutveckling, i industrin, i infrastruktur, i industrirelevant forskning och genom en rad andra olika insatser. Under dessa två och ett halvt år har vi sänkt beskattningen av produktionen, dvs. av företagen, med över 40 miljarder. Vi har tagit de första stegen till en reformering av arbetsrätten. Vi har med löntagarfondsmedel gjort en av de största satsningarna i norra Europa på industrirelevant forskning. Vi har byggt ut teknikbrostiftelser för att ''gifta samman'' forskningsresultaten på högskolorna med entreprenörer och småföretagare. Vi har fördubblat industrifonden med en nyföretagarfond för nya företag och nya produkter. Vi har reformerat utvecklingsfonderna för att få ut deras lånekapital i arbete i företagen och för att få dem dominerade av företagare och inte av politiker. Vi skall under våren lägga fram förslag om innovationscentrum för att hjälpa nya produkter och nya företag att komma fram. Vi har skapat en riskkapitalstruktur som har placerat över 1 miljard i mindre och medelstora företag under det första verksamhetsåret. Vi håller på att titta på ytterligare saker som kan bidra till att stärka förnyelsen av det svenska näringslivet. Därutöver har vi från företagen och olika företagarorganisationer inhämtat förslag på olika typer av avregleringar som kan underlätta för företagen. Till 90 % kommer dessa avregleringar att vara verkställda eller under verkställande fram till augusti månad innevarande år. Vi är på väg att lägga fram ett förslag om att reformera elmarknaden för att därmed stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft. Vi har fått igenom en ny konkurrenslag som också stärker svensk konkurrenskraft och som därmed är bra för landet som helhet. Totalt sett går vi igenom område för område. Jag kan även nämna att det i år kommer att lämnas förslag till förbättringar av konkurslagen, vilka är ägnade att ta bort en del osund konkurrens. Det görs stora satsningar i infrastrukturen som också de stärker företagen. Detta löper över ett antal departement, allt i syfte att Sverige skall få det mest konkurrenskraftiga näringsklimatet. Men jag medger gärna att detta i stor utsträckning är generella åtgärder för att höja teknikinnehållet och kompetensinnehållet i svenska produkter för att vi i Sverige skall få sådana lönelägen som företagen orkar bära. I praktiken har vi alltså genomfört hela det program som Industriförbundet framförde vid föregående val och som de såg som nödvändigt för näringslivets återhämtning. När jag ser till sammanställningen av allt som görs eller genomförs noterar jag att Socialdemokraterna har röstat nej på nästan varenda punkt. T.o.m. kommunisterna har stött oss mera i förbättrandet av företagens position. Till sist noterar jag också att det är generella åtgärder som är det centrala, att få ned ränta och inflation, att få ner de generella kostnaderna för företagen när vi nu har en av de lägsta räntenivåerna och inflationsnivåerna på mycket länge i Sverige, vilket stärker företagen och deras utveckling. Självfallet är det inte selektiva industristödsinsatser som vi gör. Vi syftar till att stärka alla företag genom att ge dem det mest konkurrenskraftiga näringsklimatet. Jag vågar säga att vi har kommit en mycket bra bit på den vägen.
Fru talman! Näringsministern blir upprörd när jag påstår att ambitionen och utgångspunkten var att lägga ner utvecklingsfonderna. Jag har inte med mig det dokumentet, men i den första småföretagspropositionen skrevs det uttryckligen att målsättningen var en riskkapitalmarknad utan statlig inblandning. Jag kan inte tolka det på annat sätt -- och det finns andra citat som kan underbygga detta påstående -- än att målsättningen var att det inte skulle vara någon statlig inblandning och därmed att utvecklingsfonderna skulle avvecklas. Nu blev det inte så. Det är självklart att näringsministern kan peka på de generella åtgärder som har vidtagits och säga att det bara är dessa som är det som är viktigt. Med det försvarar han att det har skett en nedrustning av de selektiva insatserna. När man går in i en lågkonjunktur och när små och medelstora företag står inför en situation med hårdnande konkurrens är det naturligt att man också ser till att stärka de riktade selektiva insatserna, såsom t.ex. teknikutveckling och marknadsföring. Det hade varit det naturliga. Men i stället slog man in på en väg som faktiskt innebar en nedrustning av just den delen av näringspolitiken. Som vanligt framhåller Per Westerberg regeringens insatser när det gäller att sänka skatter och avgifter för företagen. Han borde då ha tillagt att baksidan av det myntet faktiskt är att man har ökat bördan för vanliga löntagare och för vanligt folk. Jag påstår att det inte skapas några nya jobb genom att Westerberg beviljar sig själv och andra aktieägare stora skattelättnader av det enkla skälet att företagen lever av den efterfrågan som just vanliga människor, vanliga löntagare riktar mot företagen. Dessa har under den här tiden fått känna av stora försämringar, en ökad osäkerhet -- det sistnämnda är inte minst väsentligt -- och en ökad otrygghet när det gäller jobben och framtiden. Det är detta som är baksidan av de generella insatserna, som Per Westerberg så gärna skryter med. Visst kan Per Westerberg peka på finanspolitiska, forskningspolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men poängen är ju att det har skett en nedrustning av näringspolitiken på det område som näringsministern har huvudansvaret för. Det är just detta som är det nya. Det nya är inte att det också bedrivs finanspolitik, skattepolitik och regionalpolitik som kan understödja företag -- så har det ju alltid varit -- utan det nya sedan Westerbergs tillträde är de signaler som gick ut på att de selektiva insatserna skulle rustas ner och att den typen av näringspolitik inte längre skulle bedrivas. Sedan har det inte gått riktigt så illa, men det som har inträffat har varit illa nog.
Fru talman! Jag är fortfarande upprörd när Bo Bernhardsson säger att jag vill avskaffa utvecklingsfonderna. Det har aldrig sagts och kommer inte att sägas. Det är en viss skillnad mellan att säga att vi skall ha en privat riskkapitalmarknad och att vi i annat fall skall ha utvecklingsfonderna kvar. Vi har alltid drivit den linjen, både inom mitt parti, där det är jag själv som har väckt motionerna, och i departementet. Något annat har aldrig kommit på fråga. Jag blir faktiskt ganska upprörd när man misstror mig på mitt ord och när man inte med någonting kan belägga den andra åsikten som man vill försöka pådyvla mig. Vi vill ha starka utvecklingsfonder, men de skall vara företagardominerade. De skall ha mera karaktär av företagarfolkrörelse som arbetar delvis på marknadens villkor. Därmed ökar effektiviteten på de insatta medlen. Sedan blir jag litet förvånad. Jag hade ändå räknat upp alla de åtgärder där kapitalinsatsen i förhållande till vad som gällde tidigare har mångdubblats, varav några har gjorts inom Näringsdepartementets område, som har gjorts för att stärka riskkapitalförsörjning till nya företag, nya produkter och innovationer samt till mindre och medelstora företags möjligheter. Ånyo: teknikbrostiftelserna, stark nysatsning, riskkapitalbolag, fördubbling av industri och nyföretagarfonden, reformering och förstärkning av utvecklingsfonderna, inrättande av innovationscentrum, en betydande avreglering av mycket av den byråkrati som finns, reformering av konkurrenslagen och elmarknaden samt en rad andra åtgärder som har vidtagits under dessa två och ett halvt åren. Jag måste säga att jag har större förståelse för den förre vice statsministern Odd Engströms yttrande i en debatt i Oslo för något år sedan att den bästa näringspolitiken är en stram finanspolitik.

Vi skall ha kvalificerade jobb och kvalificerade produkter som orkar bära goda löner. Fru talman! Vad det egentligen handlar om är om Sverige skall konkurrera med lönenivåerna eller med teknikinnehållet i produkterna och kompetensen i arbetskraften. En av mina främsta målsättningar är att Sverige inte skall bli ett låglöneland. Vi skall i stället konkurrera med kompetent och välutbildad arbetskraft, med goda investeringar i ett väl fungerande samhälle och med en forskningsmiljö där vi får kvalificerade produkter som vi kan ta betalt för, varigenom vi kan bevara svenska lönenivåer och i framtiden kanske också kan få höjda lönenivåer.
Fru talman! Först beträffande frågan om utvecklingsfonderna: Det kommer nu faktiskt att stå i protokollet att Per Westerberg för en stund sedan sade att regeringens avsikt var att skapa en privat riskkapitalmarknad och att man ''i annat fall'' skulle ha utvecklingsfonder. Ambitionen var alltså att det skulle skapas en privat riskkapitalmarknad och att utvecklingsfonderna skulle läggas ned. Det var målsättningen, och det kommer uttryckligen att framgå av det protokoll som kommer att finnas efter denna debatt. Självfallet tycker även vi socialdemokrater att det är viktigt med generella åtgärder för att skapa bra förutsättningar för företagen. En annan sak är att vi sedan inte alltid är överens om vilka de generella åtgärderna skall vara. Men det som diskussionen och interpellationen handlar om är synen på de selektiva insatserna och det som har hänt på det området i förhållande till vad som händer på det arbetsmarknadspolitiska området. Det är det som den här diskussionen handlar om, och jag vill återvända till den. Westerberg och regeringen något grepp om omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bedrivs och som ligger mycket nära det som vi kan kalla näringspolitik, ja, som rent av är näringspolitik? Hur många uppfinnarverkstäder finns det t.ex. i landet? Är de åtgärder som vidtas bra utifrån de behov som finns i de små och medelstora företagen? Har Per Westerberg och regeringen i övrigt förberett någon utvärdering av denna verksamhet? Det skulle vara bra att ha till nästa lågkonjunktur, så att man vet om man skall arbeta med den typen av åtgärder eller om man skall använda de normala näringspolitiska instrumenten för att bedriva liknande verksamhet. Det vore intressant att veta. Finns det någon framförhållning och beredskap att ta till sig och utvärdera erfarenheterna?

Man sätter upp ett motstånd mot bedrivande av en selektiv näringspolitik. Å andra sidan växer det nu i stället upp en verksamhet finansierad med en upplåning i Arbetsmarknadsfonden. Det är detta som är det unika och som jag har velat få en diskussion om genom att framställa min interpellation.
Fru talman! Jag skall försöka fatta mig kort. Jag tycker att det är något märkligt att Bo Bernhardsson inte vill tro på mina ord när jag mycket klart och entydigt gång på gång säger att det aldrig har funnits någon inriktning på nedläggande av utvecklingsfonderna. I stället försöker han vrida och vända på orden och få det till motsatsen. Det är mycket beklagligt för debattklimatet. När det gäller olika typer av insatser med medverkan av Arbetsmarknadsstyrelsen vill jag först påminna om att det finns ett nära samarbete mellan Närings och teknikutvecklingsverket och AMS i ett antal av de projekt som pågår. Vi har god kontroll över vad som sker. Självfallet skall det utvärderas, men det är lika självfallet att näringspolitiken inte bedrivs bara i lågkonjunktur. Vi utvecklar näringslivet hela tiden och hjälper, som jag sagt, till genom satsningarna på investeringar i framtiden. Det gäller industrirelevant forskning, kompetensutveckling, kommunikationer och åtgärder för att få ett bra kostnadsläge. Vi kan nu se att det börjar bli en mycket god utveckling i svenskt näringsliv. Vi har fått ett kraftigt sänkt kostnadsläge, snabbt ökande export, ett av de största exportöverskotten i världen räknat per invånare och mycket stora överskott i bytesbalansen, som visar att kungariket Sverige ånyo börjar gå med vinst. Jag är också glad för detta, eftersom det är den typen av utveckling som vi behöver. Jag hoppas att vi är ense åtminstone på den punkten.

Fru talman! Ingvar Carlsson har frågat mig om jag avser att i fortsättningen realisera medborgarnas gemensamma tillgångar till underpris. Ingvar Carlssons fråga har formen av ett påstående, som jag bestämt vill tillbakavisa. Min uppfattning är att såväl staten som de som utnyttjar sina köprätter i SSAB har gjort en god affär. Men allra viktigast är, enligt min och regeringens uppfattning, att privatiseringen av SSAB har varit bra för företaget och av avgörande betydelse för dess framtid. Om Ingvar Carlssons påståenden hade varit riktiga, skulle än allvarligare kritik ha kunnat riktas mot den tidigare regering han själv ledde för att den sålde ut statens SSAB-aktier till ännu lägre pris. SSAB till ett antal institutioner och storföretag. År 1989 lät den dåvarande regeringen staten tillsammans med dessa institutioner sälja drygt 23 % av aktierna i bolaget på aktiemarknaden, varefter aktierna noterades på Stockholms fondbörs. Priset sattes då till 140 kr. Några månader därefter noterades aktien till ca 215 kr.

I slutet av år 1992 inleddes en uppgång i aktiekursen. Så sent som under sommaren 1993 pendlade kursen mellan 150 och 160 kr, och många förutspådde då att statens köprätter inte skulle komma att utnyttjas. Därefter har kursen stigit till dagens nivå strax ovanför 300 kr. Genom SSAB-erbjudandet år 1992 kan staten avyttra sin dominerande aktiepost i bolaget till ett pris per aktie som överstiger den kurs aktien har varit noterad till under ca 3,5 år av de totalt 4,5 år den har varit börsnoterad. utvecklats från att ha varit ett statligt krisföretag till att bli ett av Europas mest effektiva stålföretag. Däri ligger den största och viktigaste nyttan för staten, skattebetalarna, de anställda och den svenska ekonomin. Det har bl.a. inneburit att SSAB inte längre drabbas lika hårt av de strafftullar som de amerikanska myndigheterna lägger på produkter från andra europeiska stålföretag med fortsatt statligt ägande. Flera av dessa företag står i dagsläget inför behov av ytterligare stöd av miljardstorlek. Alternativt hotas många av dem av nedläggning. Därför tycker jag att vi skall glädjas åt och vara stolta över att SSAB har klarat sig så bra i konkurrensen sedan företaget har privatiserats. Det har varit en bra affär för alla parter, och det är ett utmärkt exempel på varför det är så viktigt att staten privatiserar sitt ägande i kommersiella, konkurrensutsatta företag. Det mycket stora intresse som inte minst allmänheten visat för de privatiseringar som hittills genomförts bådar gott inför introduktionen av den första riktiga folkaktien AssiDomän om en månad.
Fru talman! Denna fråga har ett stort principiellt intresse, eftersom Per Westerberg har deklarerat att han vill sälja allt utom nationalparkerna. Per Westerberg är mycket positiv till de privata intressena, men jag konstaterar att i alla fall den del av SSAB som ligger inom Norrbotten verkligen inte hade kommit till stånd, än mindre hade kunnat fortsätta att verka, om inte staten hade tagit sitt ansvar. I det här aktuella fallet, med utförsäljningen av SSAB, tog staten på sig riskerna. Eventuella vinster kammar köparna däremot hem helt och hållet. Och vilka är köpare, Per Westerberg? Det är inte arbetslösa, inte sjuka, inte gamla människor, utan det är de i dagens samhälle som redan har det bra. De som har råd har kunnat satsa och har kunnat göra det helt riskfritt. Detta innebär att våra gemensamma tillgångar, skattebetalarnas tillgångar, reas och att vi förlorar förmögenhet. Det görs av ideologiska skäl. I det här fallet kostar det samhället 1,7 miljarder kronor. När vi skär ner på det ena efter det andra, som drabbar människor mycket hårt, har man råd att ge 1,7 miljarder kronor till denna grupp aktieägare och förmögenhetsägare. Jag vet att Per Westerberg väl känner den gruppens förhållanden, men han känner uppenbarligen inte alls till hur vanliga människor har det.

Fru talman! Först vill jag konstatera att den här regeringen är en amatör på att sälja billigt, jämfört med den gamla regeringen under Ingvar Carlsson. Sedan Ingvar Carlssons första regering privatiserade delar av SSAB har kursen nästan fördubblats varje år. Vi har alltså inte dåligt samvete i detta fall. Vi har även sett att resultatet i Svenskt Stål AB har starkt stegrats under andra halvan av 80-talet. Man har undgått en stor del av diskussionen om strafftullar i USA, i och med att man nu klart kan påvisa att det är ett privat företag, som agerar på strikt kommersiell grund. När vi sålde våra köprätter till SSAB-aktien var kursen nere på en relativt låg nivå. Av det diagram som jag har här framgår det tydligt att kursen har gått upp och ner under hela perioden, i och med att det är fråga om att aktier är en riskplacering.

Han trodde aldrig att aktien skulle kunna gå upp. Det är ett bra exempel på riskplacering.
Fru talman! Norrbottningarna vet att det är tack vare statliga insatser som vi har ett näringsliv över huvud taget i Norrbotten. Det är inte privatiseringen som har drivit upp SSAB-aktien, utan det är att SSAB under en lång följd av år, mycket tidigare än andra stålbolag i världen, företog rationaliseringar, med staten som huvuddelägare. Men, Per Westerberg, gå inte ifrån den grundläggande frågan: Skall ni i fortsättningen sälja ut statliga företag på det sättet att staten tar risken om kursen går ner medan innehavarna av optionerna tar hem hela vinsten om kursen går upp? Det är fullständigt orimligt att staten betalar kostnaden för lotten medan vinsten tillfaller innehavaren av lotten. Detta är att gynna de människor i samhället som redan har det bra.
Fru talman! Detta är inte att gynna de människor i samhället som har det bra. Detta är att gynna ett för Sverige mycket viktigt företag med namnet Svenskt Stål AB. Närmare hälften av de anställda har velat våga sina sparpengar för att stärka bolagets framtid genom att bli delägare i bolaget. Vi har använt oss av en metod att sälja aktierna i Svenskt Stål AB, som har kunnat inbringa ett pris tre gånger så högt som det pris som Ingvar Carlsson fick 1986/87, vilket är en ganska bra förräntning. Detta har vi kunnat göra så, att vi har kunnat få pengarna under en period då börsen stod lågt och det var mycket stora svårigheter för många bolag. Därmed har vi gjort det hela till en bra affär såväl för skattebetalarna som för dem som har köpt och i synnerhet för bolaget Svenskt Stål AB. Det är viktigt att det går bra för det bolaget och att det kan utvecklas.
Fru talman! Per Westerberg påstår alltså att det var en bra affär för staten att man sålde ut till ett värde som låg 1,7 miljarder under aktiernas värde när optionerna kunde inlösas. Är det en bra affär, då förstår jag att Sverige ser ut som det gör under den borgerliga regeringen. Sedan har Per Westerberg trots allt inte svarat på min fråga, nämligen: Avser näringsministern att vid fortsatt utförsäljning av statliga tillgångar på samma sätt som vid utförsäljningen av SSAB låta staten ta alla risker medan de som har råd att köpa får ta möjliga vinster? Är detta rimligt i ett läge då vi har ett budgetunderskott på hundratals miljarder kronor?
Fru talman! Det är ett ansvarsfullt sätt att sälja aktier så, att det blir ett bra resultat för bolaget och för de anställda. Som kursdiagrammet väl visar förstår jag att Ingvar Carlsson var nöjd när närmare hälften av de anställda första gången köpte aktier i kronor, vilka sedan gick ner till 70 kronor. Då hade staten vunnit. Småspararna och de anställda hade förlorat. Det var ingen bra privatisering vare sig för SSAB, för de anställda eller för någon annan. Vi vill genomföra ansvarsfulla privatiseringar där vi får bra betalt. Vi har fått 50 % mer betalt för aktierna i SSAB än vad de var värda vid den tidpunkt då avsluten gjordes våren 1992. De som har velat satsa pengar, småspararna, har också kunnat få sin del liksom de anställda som har gjort betydande uppoffringar. Dessutom har bolaget utvecklats mycket starkt sedan dess. Jag är glad för att SSAB går bra och därmed över att kursen är bra. Det finns ingen anledning för någon att vara ledsen.
Fru talman! Vilka tror Per Westerberg har råd att köpa dessa optioner? Tror han att det är de arbetslösa? Tror han att det är de som har fått sänkt sjukersättning? Tror han att det är de barnfamiljer som nätt och jämt får ihop till hyran? Nej, det är en liten priviligierad grupp, som inte tar någon som helst risk. Och man tar hem vinsterna som är mycket stora i det här fallet. Då har jag ställt frågan: Tänker ni fortsätta på den här vägen? Men på den grundläggande frågan svarar inte Per Westerberg. Det tycker jag är avslöjande. Och med detta ber jag att få tacka för svaren som avslöjar vilken orimlig fördelningspolitik som den borgerliga regeringen står för. Det är inte vanliga människor som ni representerar utan det är en alldeles speciell grupp i samhället, en priviligierad grupp.
Fru talman! Jag noterar att sedan Ingvar Carlssons regering sålde ut aktier i SSAB har kursen stegrats med upp till i genomsnitt 100 % per år. Man sålde då ut till stora institutioner och stora företag. Vi sålde i huvudsak ut till den breda svenska allmänheten av småsparare. Närmare hälften av de anställda i SSAB köpte aktier. Jag tycker att det är bra att det finns anställda som är beredda att ta sitt ansvar. Dessa köprätter gick så sent som för ett drygt år sedan att köpa till ett så lågt pris som 1 krona per styck, om man så önskade. Så sent som föregående sommar låg värdet på 10 kronor per styck. Det har funnits möjlighet för alla att kunna köpa. Resultatet har blivit lyckosamt för företaget som har kunnat vara starkare i förhandlingarna på USA-marknaden. Det har resulterat i bra rationaliseringar och kommersiellt beslutsfattande. Det har gett bra resultat för dem som vågade satsa sina sparpengar. Och som sagt: Svenska staten har vid denna privatisering fått tre gånger så mycket betalt per aktie jämfört med när Ingvar Carlsson sålde till de stora.

Fries har på olika sätt frågat mig om prissättningen vid försäljningen av SSAB-optioner. Åke Selberg har bett mig redovisa på vilket sätt Norrbotten kommer att få ökat företagande och mer investeringar genom privatiseringen av SSAB. Birgitta Johansson har frågat mig vilka utländska institutioner som har tjänat 140 miljoner kronor på denna utförsäljning. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Fries frågor vill jag först framhålla att såväl staten som de som nu utnyttjar sina köprätter i SSAB enligt min uppfattning har gjort en god affär. Att som frågeställarna tala om en dålig affär för staten, prissättning till halva värdet, förmögenhetsförlust för skattebetalarna, oprofessionell hantering etc. är enligt min mening djupt osakligt. Frågeställarna tycks närmast ha inspirerats av kvällspress som har dragit liknande slutsatser. Om dessa vore riktiga, skulle än allvarligare kritik ha kunnat riktas mot den tidigare regeringen för att de sålt ut statens SSAB-aktier till ännu lägre priser. Under den tidigare socialdemokratiska regeringen lät dåvarande industriministern Thage G Peterson staten sälja SSAB-aktier år 1986 till ett pris av ca 140 kronor. Några månader därefter noterades aktien till ca 215 kronor.

Som alla med insikt i ämnet nog inser skulle börsen då rasa och utbytet av försäljningen bli tämligen magert, utöver den oreda det skulle skapa på finansmarknader samt hos företag och köpare. Därför har regeringen strävat efter att agera långsiktigt och sprida privatiseringserbjudandena över tiden samt utforma dem efter varje enskilt företags förutsättningar. Genom utformningen av SSAB-erbjudandet räknar staten med att kunna sälja sitt innehav av knappt hälften av samtliga aktier i bolaget vid ett enda tillfälle. Detta sker till en högre kurs än aktien har noterats till under ca 3,5 år av de ca 4,5 år som aktien har varit börsnoterad. Därmed har det enligt min uppfattning varit en god affär för staten. Allra viktigast i det sammanhanget är dock att privatiseringen av SSAB har varit bra för företaget. Från att ha varit ett statligt krisföretag har SSAB utvecklats till att bli ett av Europas mest effektiva stålföretag. Däri ligger den största och viktigaste nyttan för staten, skattebetalarna, de anställda, Sveriges ekonomi samt även för Norrbotten, för att kort besvara även Åke Selbergs fråga. Att SSAB har utvecklats så positivt är givetvis av stor betydelse i företagets omgivning. Birgitta Johanssons fråga ger mig ytterligare tillfälle att understryka min uppfattning att aktiekurser och värderingen av aktier varierar. De utländska institutioner som ursprungligen förvärvade 15 000 SSAB-paket har uppenbarligen gjort en annan värdering än frågeställarna av aktiens värde. Fram t.o.m. november månad 1993 hade de nämligen sålt ca 93 % av sina köprätter.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret, men jag är naturligtvis väldigt missbelåten med det. Det är ungefär som att höra en grammofonskiva som har hakat upp sig. Om vi har smittats av kvällspressen är det ganska naturligt. Det är inte bara kvällspressen som har skrivit ner de båda privatiseringsaffärerna, försäljningen av Celsius respektive SSAB. Det borde faktiskt vara något värde i vad de ekonomiska bedömare som finns inom pressvärlden säger. Sedan jag började i det politiska livet har jag aldrig sett att en affär skrivits ner så mycket som just den här affären. Därför vill jag naturligtvis kommentera näringsministerns relaterande till den tidigare regeringens utförsäljning av statlig egendom. Då handlade det faktiskt om att ta risker, vilket det inte gjorde nu. Nu var det helgarderat för att med alla till buds stående medel privatisera. Det handlade inte om att göra en bra affär för staten. Sex miljoner skattebetalare anser att de har fått betala den dåliga affär som näringsministern har gjort. Att sälja ut statens företag värt 4 miljarder för 2 miljarder måste väl anses som en ganska dålig affär. Kommer vi att få se fler skandalaffärer av liknande art när det gäller den fortsatta privatiseringen, som vi har hoppas inte blir av?
Fru talman! Man får väl tacka för svaret, även om det inte var mycket till svar. Jag vill börja med att ge Per Westerberg en liten upplysning: Vi har inte inspirerats av kvällspressen. Det är möjligt att Per Westerberg hämtar sin inspiration där. Vi har hämtat den i den mycket djupa oro som många av dem som jobbar i dessa företag känner och hos alla dem som bor i de regioner som detta berör. Det är där inspirationen och oron har vuxit, och det är bakgrunden till frågan. Det är ett på många vis anmärkningsvärt svar. Först kan jag notera att näringsministern många gånger tidigare har sagt att det har ett värde i sig att sälja ut de statliga företagen och göra om dem till privata. Jag skulle vilja vända på det och ställa ett antal frågor före försäljningen: Är detta bra för företagets utveckling, är det bra för regionen och för de människor som jobbar där? Det är dessa frågor som jag tycker att det är viktigt att svara på innan man bestämmer sig för ägandeformer. Per Westerberg börjar alltid i den andra ändan och säger: Det har ett värde i sig. Sedan vill jag påpeka en mening i svaret som lyder: ''Från att ha varit ett statligt krisföretag har SSAB utvecklats till att bli ett av Europas mest effektiva stålföretag.'' Menar näringsministern att denna rekordutveckling har skett därför att företaget skulle privatiseras? Svaret på den frågan är ganska viktigt för att kunna bedöma hur näringsministern har resonerat. Jag vill fullfölja med frågor som jag tycker att jag inte fått något svar på. På vilket sätt har skattebetalarna gjort en bra affär? Motsäger sig Per Westerberg beskrivningen att regeringen har gett bort närmare 2 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar, som hade kunnat användas till någonting helt annat? Vore det inte ärligare att säga att detta är en ideologisk utförsäljning som får kosta vad den kosta vill?
Fru talman! Jag vill också tacka näringsministern för svaret, även om jag inte är imponerad -- det skall jag ärligt erkänna. Näringsministern säger att SSAB har utvecklats positivt. Ja, det har det gjort. Men det finns fortfarande behov av investeringar och av att gå vidare. De företag som stannar upp i sin utveckling har ingen framtid. Då kan man ställa sig frågan: Skulle dessa pengar ha kunnat användas på något bättre sätt? Jag vill påminna om att vi hade en borgerlig regeringsperiod i slutet av 70-talet och början av 80 talet. När Socialdemokraterna kom till makten 1982 hade vi i Norrbotten en jättekris i LKAB. Hade inte staten då tagit sitt ägaransvar hade ingen av oss kunnat se den positiva utveckling som har blivit inom LKAB. Det tycker jag skall tas som ett bevis för att norrbottningarna sätter värde på staten när staten tar hand om de företag som finns i Låt mig vidare påminna om en diskussion som vi två hade här i kammaren för inte så förfärligt länge sedan om AssiDomän i Karlsborg. Ena pappersmaskinen där står nu, precis som näringsministern förmodligen vill att den skall göra. Men där behövs investeringar för framtiden. Jag kan som kommunmedborgare i den berörda kommunen se möjligheter med AssiDomän. Skall AssiDomän gå samma öde till mötes som SSAB?
Fru talman! Jag hade önskat att också jag kunde tacka näringsministern för svaret på min fråga. Tyvärr kan jag inte göra det, eftersom jag inte fått något svar på min fråga. Den gällde vilket underlag som låg till grund för regeringens bedömning av privatiseringsrabatten. Även om jag studerat svaret väldigt noggrant, kan jag inte se ett enda ord som svar på frågan. Jag kan förstå att näringsministern inte vill besvara min fråga. Det visar sig nämligen att metoden vid de utförsäljningar som gjorts har skiftat. Efter det att staten sålde ut SSAB har man försökt att beräkna kursen på de aktier som skulle säljas på ett annat sätt. Redan det i sig måste innebära att näringsministern själv inser att det var någonting fundamentalt felaktigt i värderingen av SSAB. För att återknyta till vad Mona Sahlin sade tycker jag att det är märkligt att industriministern inte kan erkänna att det här är en ideologisk utförsäljning. Man har satt värdet så lågt för att till varje pris få den statliga egendomen såld. Jag måste säga att det är mycket märkligt att alla statliga företag undervärderas så kraftigt, dock inte alla i lika höga grad som just SAB. Tycker inte industriministern att det är ett konstigt sammanträffande?
Fru talman! Jag får tacka näringsministern för svaret. Precis som Mona Sahlin vill jag avfärda uppgiften att det skulle vara kvällspressen som har inspirerat oss. Vad som stimulerat oss till att ställa frågor och ta upp den här diskussionen är naturligtvis människornas oro, arbetslösheten. Det finns knappast en familj i vårt land i dag som inte är berörd av arbetslösheten. Arbetslösheten breds ut över vårt land. Vi har 600 000 människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Tragedier utspelas på löpande band hos de enskilda människorna och inom familjerna. SSAB är en av hörnpelarna i näringslivet. Luleverken spelar en oerhört stor roll för just Norrbotten. Vi är beroende av mycket långsiktiga investeringar och av att de pengar som finns inom företaget också investeras i den egna verksamheten. Vi vet att behoven är oerhört stora. Också många människor utanför själva SSAB:s verksamhet är beroende av vad som händer där, småföretagare, underleverantörer osv. Frågan är om det är bristande omdöme eller intresse att i en sådan situation släppa ifrån sig 1,7 miljarder kronor som borde få finnas kvar i företagen för investeringar.

Fru talman! Tack för svaret på min fråga. Av naturliga skäl finner jag inte att näringsminister Per Westerberg har lämnat ett sådant svar som jag kan vara nöjd med. Det är självklart viktigt med en väl fungerande kapitalmarknad för det svenska näringslivet och för att skapa arbete och inkomster för både människor och samhället. Vi vet att aktiemarknaden är en riskmarknad. Det är viktigt att den fungerar. Men jag tycker att det är ovanligt klumpigt att staten skall ta så stora risker som SSAB-paketet innebär. Hur kan prospekt och emissioner, som är så gynsamma som i det här fallet, jämföras med andra länders börslagstiftningar? Jag sade inledningsvis att jag inte är nöjd med svaret. Men näringsministern påpekade ändå att de utländska placerarna -- institutioner -- som köpte 93 % av köprätterna. Näringsministern har också pekat på att de har gjort en annan värdering. Vilken värdering? Vilka slutsatser drar näringsministern av att dessa har klivit av tidigare? Det vore intressant att få svar på frågorna.
Fru talman! Jag uppskattar att Birgitta Johansson verkar vara den som inser att aktier utgör en riskmarknad och att det är bra med en fungerande riskmarknad. Det är inte en bra privatisering för staten att bolagets aktier faller kraftigt och att småspararna förlorar. Då blir det inte någon tilltro till marknaden. Därmed blir möjligheterna att komma tillbaka små. I stället måste prissättningen göras på ett rationellt sätt för att få ut bästa möjliga kurs. Man måste inse att det inte går att hela tiden sälja på toppen av varje konjunktursvängning. Vidare har vi frågan om privatiseringen i SSAB. Det är en bra affär. I grunden har pressen varit positiv till slutresultatet av privatiseringen av SSAB. Ett antal utländska institutioner sålde sina köprätter redan under hösten. Kursen stod långt lägre än vad den gör för närvarande. Kanske sålde de med bedömningen att den redan då var på topp. Men det kan finnas andra orsaker som får kursen att hoppa ytterligare. Jag vill klart säga att bra resultat för SSAB är bra för regionen och för de anställda. Privatiseringen har medfört -- redan med start 1986--1987 -- att struktureringen har gått snabbt och fint i SSAB och att därmed resultaten är på en god nivå. Jag vill vidare markera att den rabatt som ges vid varje introduktion var förhållandevis blygsam 1992. Rabatten har rört sig om några få kronor per köprätt. Jämfört med S-E-Bankens rabatt i höstas som var ända upp 75 % för att få in kapital. Jag ser att min taletid inte medger att jag utvecklar mitt svar mer.
Fru talman! Jag vill upprepa min fråga. Jag tror inte att vare sig vi eller Per Westerberg kan övertyga varandra. Även om vi har varit dåliga på att tacka för svaret, har det i stället funnits rubriker i tidningar den senaste tiden som har tackat Per för att staten delar ut 1,7 miljarder kronor. Det är de tacken som har lett fram till att vi har ställt dessa frågor. Jag vill att Per Westerberg skall utveckla sitt svar litet till så att jag kan försöka förstå. Per Westerberg säger återigen att detta är en bra affär. Han säger att tidningarna skriver att det är en bra affär. På vilket sätt är detta en bra affär för skattebetalarna? Min kritik består av två delar. Per Westerberg uttrycker mycket ärligt att det är fråga om ideologi. Det skall vara privat ägande. Staten skall inte äga -- à la bonne heure -- det är Per Westerbergs ideologiska övertygelse. Vidare bottnar kritiken i -- om man får ge Per Westerberg ett litet tips -- att statens finanser visar på minus. Det är fråga om ganska många miljarder. På vilket sätt är detta en bra affär för skattebetalarna?
Fru talman! Jag har ungefär samma sak som Mona Sahlin att säga. ''Tack Per''. Det var en rubrik i Men tänk om detta hade gällt ett helt privat företag. När ett sådant företag säljer ut delar av företaget eller placerar ett dotterbolag på Börsen, gör företaget detta i ett syfte, nämligen att få in kapital för att investera och gå vidare. Det är den vanliga orsaken. Detta görs inte för att gynna de enskilda. Om det hade varit fråga om ett vanligt börsnoterat privatföretag, hade näringsministern ansett att ett agerande i likhet med statens agerande hade varit professionellt?
Fru talman! Jag kan bara konstatera att jag inte fick något svar på min sista fråga om vad som kommer att hända härnäst. Folket, dvs. 6 miljoner skattebetalare i det här landet, ser den raserande svenska ekonomin och statskassan, näringsministern. De reagerar naturligtvis ordentligt när de ser hur näringsministern förbrukar ytterligare 200 miljoner kronor i konsultarvoden för att ta fram privatiseringsplaner. Det är starka reaktioner. Man förväntar sig att en regering och en minister tar hänsyn till hur opinionen, dvs. svenska folket, reagerar. Jag måste få upprepa min fråga. Har näringsministern tagit något som helst intryck av att dessa försäljningar har lett till att svenska folket anser sig ha blivit lurat och därmed ha fått betala inför den kommande privatiseringen? Den är närmast att se som en skandal. Svenska naturtillgångar angrips för privat försäljning. Ingen annat land i världen skulle komma på en sådan tanke.
Fru talman! Jag är medveten om att näringsministern inte på så kort taletid hinner ge oss uttömliga svar på de frågor vi har ställt. Men jag vill ändå upprepa mina frågor. Är det förenligt med andra länders lagstiftning att göra denna typ av gynsamma emissioner och prospekt? Stämmer det med andra länders lagstiftning? Även om köparna har sålt sammanlagt 93 % av sina köprätter, och näringsministern medgav att det var lägre pris då än i januari, hur mycket har de tjänat? Var hade de tänkt att investera pengarna i -- i utlandet eller i Sverige? Var kommer det att investera?

Fru talman! Det finns många utvecklings och investeringsprojekt för SSAB på Luleverken. De kan sättas i gång omedelbart. Dessa pengar hade kunnat få en mycket bra effekt. Det är fråga om långsiktiga investeringar. Jag vill ställa följande frågor. På vilket sätt kommer de utdelade pengarna att investeras? Varför gick det inte att behålla dem och investera dem på en gång i verksamheten? Låt mig när det sedan gäller LKAB säga att jag precis som näringsministern var med år 1982. Jag tror att vi kom in i riksdagen samtidigt. Då var situationen för LKAB gastkramande, men staten trädde in och fick ordning på verksamheten där. Det har lett till att LKAB för närvarande är ett oerhört framgångsrikt företag. Jag tycker därför att det är märkligt att Per Westerberg i stort sett dömer ut statlig verksamhet. Jag vill också säga att jag inte är riktigt nöjd med svaret på frågan på vilket sätt fler jobb och fler investeringar skapas i Norrbotten genom den gjorda privatiseringen.

Fru talman! Jag måste återkomma till näringsministerns påstående att aktier är en riskplacering. Jag skulle vilja korrigera det litet och säga att aktier borde vara en riskplacering. En stor del av vår kritik går ut på att regeringen och näringsministern genom sättet att sälja ut SSAB har tagit bort varje uns av risk för dem som har valt att köpa optionerna. De har fått en garanterad vinst hur aktiekursen än skulle utvecklas, eftersom det har utgått ränta på pengarna under tiden fram till i dag. Det betyder att den som köpte för 14 600 kr får ut minst 17 000 kr i dag. Väljer personen i fråga att omsätta detta i aktier, får han eller hon i stället Det är inte konstigt att Dagens Industri skriver att Westerberg delar ut 1,7 miljarder kronor av statens tillgångar till privatpersoner och institutioner. Det är precis vad näringsministern har sysslat med.
Fru talman! Det är något märkligt att man i detta resonemang tror att värdet på aktier bara går upp. Ser man på statens försäljningar vid olika tillfällen finner man att de vid vissa tidpunkter kunnat ses som lysande affärer för staten genom att kurserna gått ner. Staten kunde då sägas ha roffat åt sig pengar från småspararna. Några månader senare kunde man i stället kanske säga att staten delade ut pengar. Aktier är en riskplacering, och det innebär att kurserna går upp och ner. Vi fick ett bevis för det vid vår utförsäljning våren 1992, med en kurs mer än tre gånger så hög som när Ingvar Carlssons regering första gången gick ut med en försäljning. Jag vill också notera att sådant sker i alla länder. Är man inte beredd att acceptera att någon skall kunna tjäna pengar på att köpa aktier, utan bara accepterar köp av aktier som går ned, lär vi aldrig få någon riskkapitalmarknad och därmed inte heller få någon riskkapitalförsörjning som kan stärka svenskt näringsliv och ge fler arbetstillfällen, för att därmed kunna skapa ett framgångsrikt företagande som stärker den svenska ekonomin.
Fru talman! Jag har inte fått svar på någon av de frågor som jag ställt. Som norrbottning kan jag inte låta bli att konstatera att det finns en tydlig ideologisk skiljelinje mellan oss norrbottningar och staten, nu företrädda av näringsministern, som till varje pris vill sälja ut. Jag upprepar: Hur blir det i framtiden med AssiDomän, med Vattenfall och med LKAB? Skall alla dessa statliga företag gå samma öde till mötes som SSAB, har vi snart bara nationalparkerna kvar.
Fru talman! Ja, jag hoppas att de övriga företagen skall gå samma öde till mötes i så måtto att de blir de mest lönsamma i sin bransch och bland de mest framgångsrika i världen. SSAB är i dag ett av de mest framgångsrika stålföretagen i Europa, och jag vill gärna se att fler svenska företag skall bli det. När det sedan gäller möjligheterna till ytterligare investeringar i Norrbotten och annorstädes har man genom en god utveckling i SSAB, en bra kurs och ett helt privat kommersiellt beslutsfattande stora förutsättningar att resa nytt kapital på riskkapitalmarknaden när man kan motivera investeringar. Det är bra för företaget och för de anställda. Till privatiseringarna av AssiDomän, Vattenfall och andra företag återkommer jag gärna i framtida debatter när tiden medger det. Min taletid är tyvärr slut.

Fru talman! Göran Magnusson har frågat mig vilka åtgärder jag vidtagit eller avser att vidta för att följa upp att avtalet mellan staten och Industriförvaltnings AB Kinnevik fullföljs på sådant sätt att sysselsättningen stimuleras i första hand i Fagersta och Långshyttan. Bakgrunden till frågan är ett tilläggsavtal den 23 Bruksinvest AB. Syftet med detta avtal är att effektivisera Bruksinvests ursprungliga verksamhet, som reglerades av ett avtal från år Bruksinvests delägare. Verksamheten i dessa bolag skall drivas med samma inriktning som gällde för Bruksinvest, dvs. att bidra till att nya verksamheter skapas i Bergslagen och där i första hand på de orter som direkt berördes av omstruktureringen under åren 1983--1984 av specialstålindustrin. Det kapital som tillfördes bolagen skulle motsvara respektive företags del av Bruksinvests totala nettotillgångar vid avvecklingen. Enligt avtalet får således vartdera av de nya bolagen operera inom hela det verksamhetsområde som tidigare gällde för Bruksinvest. Någon uppdelning av Bergslagen i fyra olika verksamhetsområden bedömdes ej vara rationell, inte minst med tanke på att verksamheten enligt det ursprungliga avtalet skall drivas efter kommersiella principer. Enligt vad jag erfarit från Kinnevik har dess andel investerats i en etablering av ett krypteringssystem för satellitsignaler. Enligt Kinnevik har med denna investering 39 personer kunnat nyanställas i